Fru talman! När vi förra året vid den här tiden diskuterade familjepolitiken blev resultatet en kraftig höjning av barnbidraget. Det resultatet kom efter en utdragen diskussion mellan partierna här i riksdagen om hur barnfamiljernas ekonomi borde förbättras. Den processen började med att regeringen stod tomhänt medan oppositionen föreslog olika förbättringar av familjestödet. Den slutade med att regeringen tvingades föreslå den största barnbidragshöjningen någonsin. Då, i fjol, var alla överens om att det skulle bli en fortsättning. Vi var överens om det av det enkla skälet att de allra flesta problemen återstod att | lösa. Nu står vi här ett år senare. Regeringen är lika tomhänt som i fjol och lyser | dessutom med sin frånvaro. Socialministern är uppenbarligen inte ens så intresserad av familjepolitiken längre att han behagar att närvara i kammaren när riksdagen diskuterar den. Men den här debatten kommer, såvitt jag förstår, inte att sluta med ett beslut om att barnfamiljernas ekonomi förbättras. I år har vi nämligen inte från oppositionens sida initierat några diskussioner i syfte att driva regeringen till handling. Resultatet känner vi: det blir inte någon förbättring för barnfamiljerna i år. Den lärdom som barnfamiljerna bör dra av detta är naturligtvis att så länge socialdemokraterna sitter i regering kan de inte vänta sig några varaktiga förbättringar av sin ekonomi. Ansvaret för att ingenting händer i år delar emellertid regeringen med vänsterpartiet kommunisterna. Vpk står i år lika tomhänt som socialdemokraterna. I fjol, liksom många år tidigare, krävde vpk inte bara höjda barnbidrag utan också värdesäkrade barnbidrag. I år är man tyst som musen. Man måste naturligtvis fundera på orsaken till detta. Kan det vara så, att vpk plötsligt tycker att barnfamiljernas ekonomi är utan problem? I så fall har man dålig kontakt med verkligheten. En mer näraliggande förklaring är väl att den socialdemokratiska regeringen har drivit vpk till tystnad. Den överenskommelse man till slut på tu man hand träffade med regeringen i fjol innebar uppenbarligen att socialministern då ryckte gadden ur det annars så karska vpk. Det är i så fall inte första gången som vpk sålt smöret och tappat pengarna. Härom året hjälpte vpk regeringen att höja momsen med 2 94 till priset av en utredning om differentierad moms. Någon lägre moms på mat har det inte blivit, men barnfamiljerna och alla andra får fortsätta att betala den höjda momsen, som vpk hjälpte till att införa. Denna momshöjning har tagit mer pengar ur barnfamiljernas hushållsbudgetar än barnbidragshöjningen har gett tillbaka. Det skulle vara intressant att få en förklaring till vpk:s havererade politik. Var det så, att ni lovade regeringen i fjol att inte föreslå någon barnbidragshöjning i år? Det vore i så fall en värdefull information att ge barnfamiljerna inför valet. Fru talman! Som jag sade återstår i stort sett alla problem att lösa när det gäller barnfamiljernas bekymmersamma ekonomiska läge. Barnbidragshöjningen, som beslutades förra året, var bara en tillfällig förbättring. Inflationen har redan ätit upp den förbättringen. De beräkningar som gjorts har visat att en enda familjetyp kan räkna med någon förbättring i år, och då med mindre än 100 kr. För alla andra försämras ekonomin också under 1985. En kraftigt bidragande orsak till detta är naturligtvis inflationen. Priserna stiger ungefär dubbelt så snabbt som regeringen har förutsett. Förra året sade regeringen att inflationen skulle bli 4 90 — den blev 8 20. I år tror regeringen att den skall bli 3 20 — det blir sannolikt den dubbla, kanske mer! Det betyder att barnfamiljernas ekonomi fortsätter att urholkas. Löneökningar och barnbidragshöjningen kan inte råda bot på det. Dessutom fortsätter den höga arbetslösheten att slå hårdast mot barnfamiljerna. Den här utvecklingen betyder att de stora standardskillnader som föreligger mellan barnfamiljer och övriga familjer med samma inkomster består och vidgas. Allt fler barnfamiljer kan inte få ekonomin att gå ihop. Nästan var femte fyrabarnsfamilj måste regelbundet begära socialhjälp. Svårast är det för familjer med bara en inkomst. Men även flerbarnsfamiljer där båda föräldrarna har ordnat arbete har svårt att klara sig på förvärvsinkomsterna. Man betalar helt enkelt för mycket i skatt. Man kan säga att barnfamiljerna är överbeskattade. Därför menar vi i folkpartiet att skattesystemet måste omarbetas så, att hänsyn tas till försörjningsbördan. Skatten måste helt enkelt vara lägre under de år man har försörjningsansvar för barn. Det enklaste sättet är att låta det ske genom skatteåterbäring i form av höjda barnbidrag, men man kan också tänka sig att denna skatteåterbäring ges som skattereduktion — lika för alla — vilket betyder att man får mer redan i lönekuvertet. Folkpartiets förslag innebär att vi under en treårsperiod vill höja barnbidraget för första barnet till 8 000 kr. och fr.o.m. andra barnet till 12 000 kr. Dessutom vill vi införa ett vårdnadsbidrag för alla barn i förskoleåldern på 4 000 kr. per barn och år. Alla dessa bidrag skall vara skattefria. De är en del av skattesystemet och skall ses som en återbäring på skatt som man har betalat in. Att beskatta skatten är naturligtvis inte någon rimlig ordning. Det skulle dessutom försvåra de redan mycket besvärliga marginaleffekterna som vi har i vårt skatte-, bidragsoch avgiftssystem. Frågan om marginaleffekterna är också ett av de problem som vi vid förra årets överläggningar var överens om måste åtgärdas på det ena eller andra sättet. Skälet är att många barnfamiljer har fastnat i en fälla som de inte kan ta sig ur genom eget arbete. Den mest naturliga vägen att förbättra sin ekonomi bör vara att försöka öka sina inkomster. En förälder som lyckats få ett arbete med högre lön, jobbar extra eller får en löneökning finner snart att det inte blir mycket kvar av denna löneökning. Först tar skatten 50 20, 60 9o eller mer av inkomsten, sedan trappas bostadsbidragen ner, och till följd av löneökningen kan han eller hon också få höjda avgifter till barnomsorgen. Av en nyförtjänad hundralapp kanske det blir kvar en tia, ibland bara växelpengar! Han eller hon finner att det inte lönar sig att arbeta. Denna marginalbeskattning av den grupp i samhället som redan har det svårast att få ekonomin att gå ihop är naturligtvis orimlig. Vi måste lägga upp en plan för att ta oss ur detta skatte-, bidragsoch avgiftselände. När vi diskuterade detta i överläggning mellan partierna i fjol höll t.o.m. socialministern, som fortfarande lyser med sin frånvaro, med om att det var ett oacceptabelt förhållande. Men för varje år som den socialdemokratiska regerilgen har haft ansvaret har man fört in allt fler familjer i detta system. Det visar om något hur planlös den socialdemokratiska familjepolitiken är. Folkpartiet har lagt fram ett treårsprogram, som jag sade, för kraftigt höjda generella förbättringar till barnfamiljerna, och under den tiden får bostadsbidragen ligga kvar på oförändrad nivå. Det går nämligen inte att på kort sikt ersätta dem med generella bidrag. Vi får helt enkelt försöka växa oss ur systemet och successivt ersätta bostadsbidragen med generella, obeskattade barnbidrag eller skattereduktioner. På samma sätt förhåller det sig med avgifterna till barnomsorgen. Vi måste successivt förmå kommunerna att gå över till generella, enhetliga avgifter i syfte att minska den marginella beskattningen av barnfamiljerna. Ingen kan begära att alla dessa problem som jag nu har snuddat vid skall kunna lösas från det ena året till det andra. Men vad man hade kunnat begära är att den socialdemokratiska regeringen lagt fram ett förslag till hur man anser att vi långsiktigt skall förbättra barnfamiljernas ekonomi och bygga upp ett skatte-, bidragsoch avgiftssystem, som gör det möjligt för barnfamiljerna att med eget arbete förbättra sin inkomst och sin ekonomiska situation. Men detta har inte skett. Något sådant förslag ser vi inte ens skymten av. Regeringen står tomhänt. Inte heller när det gäller barnomsorgen har man kunnat ta sig samman. I dagarna har socialministern gått ut med information om innehållet i en proposition som riksdagen skall få så småningom. Socialministerns bristande respekt för riksdagen förvånar mig inte längre. Men det är ändå besynnerligt att socialministern är så ointresserad av att eftersträva resultat och förändringar av verkligheten med sin politik och att han bara intresserar sig för massmediepoäng. På annat sätt kan man inte förstå det faktum att han inte bryr sig om att få propositionen till riksdagen i sådan tid att den går att behandla under vårriksdagen så att beslut fattas före valet. Riksdagen har gång på gång efterlyst en plan för den fortsatta barnomsorgsutbyggnaden. Regeringen hade efter sitt tillträde väldigt bråttom med att lägga fram förslag till ett nytt statsbidragssystem, ett system som har många brister. Däremot har det varit mycket svårt att få fram en proposition om hur barnomsorgen i framtiden skall se ut, hur väntetiden till dagisplats skall kunna kortas, hur den pedagogiska kvaliteten skall kunna upprätthållas och hur föräldrarnas valfrihet skall kunna förbättras. Åren har gått, och först nu, när förhoppningsvis bara några månader återstår av det socialdemokratiska regeringsinnehavet, kommer ett förslag — men i sådan tid att inte riksdagen hinner ta ställning. Kanske är detta syftet? Är det månne så, att propositionen är så ihålig att regeringen helst ser att den skjuts på framtiden? Än vet vi inte. Riksdagen får som sagt inte tillfälle att läsa den förrän någon vecka efter det att socialministern berättat för pressen om vad som står i den. Det är naturligtvis ett färgat urval som socialministern har bestått massmedia. Om man ändå håller sig till detta, måste det sägas att det uppenbarligen finns en del riktiga förslag. Ett sådant är, enligt min mening, att regeringen äntligen tänker behandla föräldrakooperativa daghem rättvist. Hittills har de daghemmen diskriminerats. Det har betytt att staten har åkt snålskjuts på det ideella och frivilliga arbete som föräldrar har lagt ner i barnomsorgen. Nu skall det uppenbarligen bli slut på detta. Det är självfallet mycket glädjande. Det kan ses som den idoga oppositionens seger. Regeringen har nämligen gått från en fullständigt negativ inställning till föräldrakooperativ till att nu jämställa åtminstone dem som drivs i föreningsregi med kommunala daghem. Om socialdemokraterna nu har denna åsikt, kan man få den förverkligad redan i dag genom att rösta för reservation nr 5 till socialutskottets betänkande nr 23. Ett annat positivt förslag som uppenbarligen, om man får döma av tidningsuppgifterna, finns i den kommande propositionen är en utvidgning av förskolan. Folkpartiet har länge drivit förslaget att förskolan måste finnas också för dem som inte efterfrågar barnomsorg för att få tillsyn för barnen. Även de barn som finns i familjedaghem eller hemma hos sina föräldrar bör få möjlighet till den pedagogiska och sociala stimulans som ges i deltidsförskolan. Vi har talat om att den möjligheten borde finnas från tre års ålder. Nu föreslår regeringen att den skall finnas från fyra års ålder. Från att ha varit motståndare till vårt förslag har man nu lagt fram ett nästan likadant. Det är naturligtvis också det en glädjande förändring. Men det är ändå mest frågetecken och invändningar som reses när man läser referaten av vad socialministern berättat om den kommande propositionen. Uppenbarligen tänker man ingenting göra åt det eländiga statsbidragssystem man infört. Det innebär att barnen måste var på daghemmet mer än sju timmar för att fullt statsbidrag skall utgå. För att kommunerna inte skall få försämrad ekonomi plockar man som en följd av detta in allt fler barn på varje avdelning. En viss ökning av antalet barn kan vara befogad för att man bättre skall kunna utnyttja de resurser som ställs till förfogande. Men statsbidraget leder till en extra överinskrivning. Detta har naturligen lett till protester och oro på många håll. Man undrar hur personalen skall kunna klara av det, hur barnen skall kunna klara av det osv. Nu tänker regeringen tydligen ytterligare stimulera en utveckling i den riktningen genom att höja statsbidraget för halvtidsplatser. Det kan betyda att kommunerna får ännu större statsbidrag, om man plockar in flera barn på samma plats och alltså tillämpar en ännu större överinskrivning. Därtill kommer frågan om den utbyggda förskolan och problemet hur denna fråga skall lösas. Skall ännu fler halvtidsbarn placeras i avdelningarna på daghemmen eller hur tänker man lösa frågan? Den barnomsorg vi har i dag är otillräcklig, men den är på de allra flesta håll mycket bra. Men ett bra daghem kan bli en olidlig plats för såväl barn och personal som föräldrar, om man klämmer in många barn på samma daghem. Den risken är uppenbarligen inte regeringen medveten om. I vart fall bekymrar man sig inte för den. Herr talman! En närmare granskning av propositionen får anstå till dess att den har lagts på riksdagens bord. I dag har riksdagen möjlighet att på ett antal punkter förbättra barnomsorgen genom att bifalla reservationerna som bär mitt och andras namn i betänkandet 23 från socialutskottet. I socialutskottets betänkanden behandlas också två andra frågor som jag kort vill kommentera. Den ena gäller internationella adoptioner. I dag kostar det mellan 30 000 och 40 000 kr. att genomföra en adoption från ett land i en annan världsdel. Den kostnaden har stigit kraftigt. Den är så hög att möjligheten till internationell adoption står till buds bara för människor med högre inkomster och besparingar. Det finns därför skäl att inom ramen för ett förbättrat familjestöd också ge ett stöd till familjer som vill adoptera barn från andra länder. Folkpartiet har föreslagit detta år efter år. Vi har kunnat notera en successiv attitydförändring från socialdemokraternas sida. Från att helt ha varit emot tanken har man börjat tala om att saken borde utredas, för att i år acceptera att ett förslag bör utarbetas.

Herr talman! Statsrådsbänken är tom. Det är i och för sig inte unikt när vi diskuterar socialpolitiska frågor. Tyvärr är det rätt sällan som socialministern infinner sig i kammaren i samband med viktiga politiska beslut. Det hade varit mycket intressant att få en debatt med socialministern. Detta är ju i princip den sista möjligheten till en familjepolitisk debatt före valet. Men det är tydligen lättare att driva socialdemokratisk politik ute på gator och torg, där det inte är någon som säger emot, än att diskutera sakligt i Sveriges riksdag. Jag kan inte tolka socialministerns bortovaro från denna debatt på annat sätt. Jag skall i mitt anförande uppehålla mig vid socialutskottets betänkande 18. Ann-Cathrine Haglund kommer att behandla övriga betänkanden om barnomsorgen. Herr talman! Före valet 1982 gick socialdemokraterna ut med en rad löften. Dessa löften var inte särskilt väl strukturerade, varken sakligt, innehållsmässigt eller kanske rent av ideologiskt, sett från socialdemokratisk synpunkt. De var till största delen anpassade till att försöka skapa en så positiv bild som möjligt av vad socialdemokraterna skulle uträtta om de komi regeringsställning. Efter valet har vi kunnat se ett annat mönster, som har kommit fram i samband med det socialdemokratiska regerandet. Detta mönster är mera likt socialdemokratin rent ideologiskt. Vi märker att man har vävt vidare på den socialistiska och kollektivistiska väven. Det gäller inte minst inom familjepolitikens område. Efter valet har man i riksdagen framlagt förslag, som innebär mer politisk styrning och mindre valfrihet för de enskilda barnfamiljerna. Vad har resultatet blivit för de enskilda barnfamiljerna? Jo, före valet lovade man, men under sitt regerande har man inte alls lyckats åstadkomma vad man lovade. 40 26 av barnfamiljerna lever under existensminimum enligt konsumentverkets regler. Skatten har drabbat barnfamiljerna väldigt hårt. Om man slår ut de 81 socialdemokratiska skattehöjningarna på familjerna, motsvarar det 8 500 9 000 kr. per familj i skattehöjning. Det talade man inte om före valet. I och för sig kan man säga att inte alla familjer har fått betala samma belopp. Så är det inte. Men vissa skattehöjningar har sannerligen ingen låglöneprofil. Ta t.ex. momshöjningen, som drabbade hårdast barnfamiljerna med många munnar att mätta. Hur blir det, herr talman, med inflationen? Ja, den viktigaste biten när det gäller den tredje vägen var att lösa inflationsproblemet. Hur blev det? Förra året lovade man 4 96 inflation. Men man mer än fördubblade inflationen. Vem fick betala? Jo, givetvis barnfamiljerna. Samtidigt som regeringen höjer skatterna och driver inflationspolitik, minskar reallönerna för vanliga löntagare med ungefär 5 96 på 2,5 år. Enligt valbroschyrerna 1982 skulle vi få en socialdemokratisk regering därför att löntagarnas reallöner skulle höjas. Hur har det gått med statsskulden? Vem skall betala den? Skall vi göra det eller skall kommande generationer göra det? Statsskulden har nästan fördubblats, sedan vi fick en socialdemokratisk regering, någonting som genom höga räntor också drabbar barnfamiljerna. Herr talman! Varje svensk har i dag en statsskuld på i runda tal 70 000 kr. På 2,5 år har den statsskulden ökat med i runda tal 30 000 kr. från 40 000 till 70 000 kr. I valet sade socialdemokraterna att enbart de kunde lösa statsskuldsproblemet. Vad innebär detta för en tvåbarnsfamilj? Jo, den har en statsskuld på 280 000 kr. Hur gick det med sparandet? Familjesparandet är i dag det lägsta sedan vi fick svensk sparstatistik. Familjerna har i princip inte råd att spara någonting. Hur gick det med pensionerna? Också pensionärerna är en del av familjen, om vi går till storfamiljen och ser på dess förhållanden. Enbart socialdemokraterna kan säkra pensionerna för framtiden, sade man 1982. Sedan devalverade man och kom överens med en socialdemokratisk pensionärsorganisation om att det inte skulle bli någon ersättning för pensionernas minskade värde genom devalveringen. I annat fall kunde ju mormor och morfar samt farmor och farfar ha bidragit till att klara storfamiljens ekonomi. Men om vi nu buntar ihop mormor och morfar samt farmor och farfar till ett familjekollektiv, har de fyra pensionärerna om de är vanliga ålderspensionärer med enbart pensionstillskott tillsammans förlorat ungefär 8 000 kr. i förhållande till de socialdemokratiska vallöftena. Vad har effekten blivit, herr talman? Jo, att köerna på våra socialbyråer av människor som tvingas begära socialt bistånd för att klara sin försörjning har ökat från i runda tal 300 000 människor 1982 när den socialdemokratiska regeringen tillträdde till i runda tal en halv miljon människor i dag. Herr talman! Den tredje vägen har för många blivit en med röda snitslar kantad väg till socialbyrån. Det var inte det som socialdemokraterna lovade svenska barnfamiljer och svenska pensionärer 1982. Samtidigt som vi ser den faktiska bilden av den socialdemokratiska politik som socialministern inte vill försvara i denna kammare, får man höra socialdemokrater berätta hur det skall bli med en icke-socialistisk familjepolitik. Man talar också om solidaritet, trygghet och välfärdssystem utifrån fina begrepp, när verkligheten är en helt annan. Jag vill något litet begrunda den ideologiska skillnaden mellan socialismen och vår värdekonservatism, vår ideologi. Socialismen bygger ju på kollektivet och sätter också i familjepolitiska sammanhang kollektivet, dvs. politikerna och det stora starka samhället, framför familjen, medan vi sätter individen och de enskilda föräldrarna i centrum. För socialdemokratin existerar solidaritet tydligen bara inom det stora kollektivets ram. I andra sammanhang missar enligt socialistiska principer och marxistiska påståenden solidariteten sitt mål. Enligt vår uppfattning är detta helt felaktigt. Det är snarare på det sättet, herr talman, att kollektivet inte fungerar, om vi inte ger tilltro till individen, till individens frihet, förmåga och förutsättningar. Moderaterna vill sätta familjen i centrum. Politiken måste inriktas på att förstärka familjen. Det är föräldrarna som skall få ett ökat ansvar för barnen —- inte politikerna. Valfrihet skall vara rådande i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Även här ser vi en klar skillnad. Låt mig, herr talman, citera ett kort stycke ur Socialdemokratiska kvinnoförbundets program, det program som antogs i början av 1970-talet — man har antagit ett nytt nu, men familjepolitiken har i stor utsträckning formats utifrån efterkrigstidens socialdemokratiska syn på familjen: ”Familjen räcker idag inte till, varför samhället måste ta ett helt annat ansvar för barnets utveckling. När det gäller den emotionella vården har både familjen och samhället en stor betydelse och delat ansvar... När det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården bör ansvaret i första hand ligga på samhället...” Detta visar att man i grunden inte vågar ha den tilltro till familjen som enligt vår uppfattning är nödvändig, om man skall sätta familjen i centrum. Systemet styr familjen och familjens möjligheter att påverka sin situation. Skattesystemet styr, bidragssystemet styr och avgifterna styp. Enligt moderat uppfattning måste vi ha en politik som innebär att man kan leva på sin inkomst. Därför måste vi få ett skattesystem som innebär skatt efter försörjningsbörda. Vi har lagt fram ett konkret förslag när det gäller en förändrad skattepolitik, som gör det möjligt för föräldrarna att öka valfriheten. Man får disponera mer av sina förtjänade pengar. Socialdemokraterna höjer skatten. Vi vill genomföra också en vårdnadsersättning för de föräldrar som har barn under treårsåldern. På det sättet kan vi enligt vår uppfattning få till stånd också ökad valfrihet för småbarnsföräldrarna. Socialdemokraterna bygger vidare på ett rundgångssystem. Förra året fattade riksdagen beslut om en höjning av barnbidragen, och socialdemokraterna sade då att det var fråga om den kraftigaste barnbidragshöjningen i modern tid. När man nu har sett resultatet av detta i barnfamiljerna märker man att väldigt mycket av det som man fick i barnbidragshöjning har gått förlorat genom förändringar i skattesystemet. En kvinna ringde upp mig för några dagar sedan och frågade: Hur kommer det sig att min skatt helt plötsligt stiger? Jag var då tvungen att berätta för henne att effekten blir denna om man slopar förvärvsavdragen och höjer skatten för att finansiera barnbidraget. Effekten av barnbidragshöjningen blir under sådana förhållanden ganska minimal. Vi måste slå vakt om föräldrarnas frihet att välja att vårda och ta hand om barnen i hemmiljön. Varför skall föräldrarna inte ekonomiskt ha möjligheter att själva bestämma om båda föräldrarna skall förvärvsarbeta eller om en av föräldrarna skall vara hemma och ta hand om barnen när dessa är små? Det skulle vara intressant att höra vilken som är socialdemokraternas syn på just den frågan. I fredags förde förste vice talmannen Ingegerd Troedsson en interpellationsdebatt med socialministern om det beryktade Norrköpingsfallet, där en tvåbarnsfamilj inte kunde få socialt stöd under en övergångsperiod därför att inte båda makarna förvärvsarbetade. Man tvingade ut båda föräldrarna i förvärvslivet. Jag skulle vilja fråga: Är detta en rimlig politik? Är verkligen socialdemokrater och kommunister beredda att ta det ansvar som det innebär att hindra föräldrarna från att själva bestämma om vårdnaden för sina barn? Det är ett oerhört stort ansvar som ni tar på er — som ni lyfter bort ifrån föräldrarna och lägger på er själva — när ni bedriver en sådan politik. Detsamma är förhållandet med den ordning som innebär att det i vissa fall inte är möjligt att få nedsättning av skatten genom jämkning av den skatt som är angiven i skattetabell. Skattemyndigheterna kräver även i sådana fall att båda föräldrarna skall förvärvsarbeta. Jämkning medges inte heller i fall där skattebetalaren har en villa vars värde överstiger en viss gräns. Det här menar vi är fel. Vi vill bygga upp vår familjepolitik i första hand utifrån att skatten skall vara anpassad till skattebetalarens försörjningsförmåga och bärkraft. En vårdnadsersättning måste utbetalas under upp till de tre första åren. Man måste vidare ta ut skatt med hänsynstagande till de möjligheter som jämkningsmodellen ger, och vi vill också att bidragsnormerna ses över i linje med socialtjänstlagens intentioner. Herr talman! Till sist vill jag säga att man måste ha en helhetssyn på familjepolitiken och att i denna helhetssyn barnets bästa måste vara vägledande. Man kan då ställa sig frågan vem som har de största förutsättningarna att bedöma barnens bästa. Enligt vår uppfattning är det föräldrarna som har den största möjligheten att bedöma barnens bästa. Vi vill utifrån detta se till att politikerna retirerar när det gäller styrning av familjerna, så att familjen och föräldrarna själva i större utsträckning får möjlighet att regera i det egna huset och i den egna familjen. Det är detta som är grunden i den moderata familjepolitiken, och det är intressant att se att de borgerliga partierna har en gemensam grundsyn när det gäller inriktningen av familjepolitiken. Denna grundsyn kommer till uttryck i reservation nr 1. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5 vid socialutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Rosa Östh kommer senare i debatten att kommentera socialutskottets betänkande nr 23 om statsbidrag till kommunal barnomsorg. Jag kommer att huvudsakligen uppehålla mig vid betänkande nr 18. En viktig utgångspunkt för utformningen av familjepolitiken måste vara att familjen är samhällets hörnsten och att föräldrarna har det grundläggande ansvaret för barnens fostran. Ett krav måste vara att samhällets familjepolitik underlättar för föräldrarna att ta och bära detta ansvar och att stödet till barnfamiljerna baseras på valfrihet. Fortfarande — även om socialdemokraterna har givit efter till viss del — gynnas kommunal daghemsverksamhet ensidigt. Enskilda alternativ missgynnas. Deltidsförskolan får fortfarande inget statsbidrag. Enligt centerns uppfattning måste statsbidraget till barnomsorgen utformas så att det utgår lika för olika former av barnomsorg. Statsbidraget måste vara neutralt till olika omsorgsformer. Det gäller såväl kommunala som kooperativa, ideella eller privata daghem, och det gäller familjedaghem och deltidsförskola. Socialdemokraterna kan inte framlägga något skäl för att de vägrar ge stöd till privata initiativ inom barnomsorgen. Det tycks som om de är rädda för att de skulle visa sig alltför bra, som om bubblan om monopolet skulle rivas upp. För att försvara denna fördomsfulla position griper socialdemokraterna ofta till skräckskildringar och svartmålningar. Socialdemokraterna vägrar också fortfarande att erkänna det arbete med små barn som utförs i hemmet som ett arbete och inser inte nödvändigheten av att göra det möjligt för den som så vill att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap utan att barnen kommer i kläm. Vård av barn måste enligt vår uppfattning alltid betraktas som en lika värdefull uppgift, oberoende av om den utförs av föräldrarna själva eller om omsorgen sköts i daghem, kommunala eller privata, eller i familjedaghem. En vårdnadsersättning är därför en mycket angelägen del av familjepolitiken. Trots att vi har ett skattesystem som inte tar hänsyn till försörjningsbördan gör den socialdemokratiska regeringen ingenting för att rätta till det. Detta är särskilt angeläget när det gäller enförsörjarfamiljer. För att rätta till orättvisorna föreslår vi att hemmamakeavdraget skall höjas. Det måste enligt centerns uppfattning vara möjligt för barnfamiljer med en inkomst att leva på den, jämte barnbidrag, flerbarnstillägg och vårdnadsersättning. Regeringen aviserar nu ett förslag om utbyggnad av barnomsorgen som, när man granskar det närmare, visar sig vara ett ganska oblygt försök att binda riksdagen vid socialdemokratiska partiets valaffischer. Det är inte något annat än en luftig vision — dessutom en dålig vision. Något förslag om lagstiftning kommer inte att läggas fram, och någon finansieringsplan finns inte heller i verkligheten. Det tyder på att det inte är någon realism bakom förslaget, speciellt som det är placerat långt in i framtiden. Man kan nog räkna med att det går med det här som med andra socialdemokratiska vallöften. Det är väl i och för sig bra, därför att förslaget är dåligt ur många synpunkter. Barn behöver sina föräldrar främst av allt. Det gäller inte bara under spädbarnsåldern, inte ens enbart till skolåldern, utan behovet av föräldrarnas stöd gör sig också gällande under hela skoltiden. Familjen är en urcell i samhällskroppen. Det är främst där som barnens fostran och prägling sker och bör ske. Utifrån det faktiska läge som nu råder borde föräldrarnas roll stödjas och stärkas. I en tid då familjeupplösningen har gått så långt som i Sverige, då båda föräldrarna av ekonomiska skäl tvingas att arbeta heltid, blir konsekvensen att barnomsorgen i ökande grad måste förläggas utanför hemmet. Men det behöver inte betyda en ensidig satsning på institutionell barnomsorg, inte heller att kampen för en återerövring av föräldrarnas roll i omsorgen ges upp. Tvärtom bör den offentliga barnomsorgen erbjuda många alternativa former. Samtidigt som föräldrarnas rätt och möjligheter att självständigt träffa ett val mellan olika erbjudanden stärks vad gäller formen för barnomsorg måste också rätten och möjligheten för föräldrarna att själva ta på sig en större del av omsorgen stärkas. Man måste inte vara ”expert” för att fostra barn. Det är dags att plocka fram föräldrarnas naturliga intuition och motverka den urlakning av föräldrarollen som länge pågått. Föräldrarna måste inges den auktoritet som innebär att de kan uppträda som gränssättare och i övrigt prägla och strukturera barnens tillvaro. En återerövrad föräldraroll med den insikt, självkänsla, kunskap och glädje som den kan innebära skulle kunna vara en ny ansatspunkt, inte bara när det gäller ett självständigt val mellan olika alternativ utan också när det gäller medverkan i skapandet av olika alternativ, t.ex. föräldraledda eller föräldrakooperativa daghem. Vi kan inte förstå socialdemokraternas njugga inställning till allt vad alternativ heter, t.o.m. till familjedaghemmen. I den socialdemokratiska familjepolitiken får de inte vara ett alternativ, bara ett komplement för barn med särskilda behov. Det finns många ute i vårt lands kommuner som med förvåning plötsligt upptäcker den socialdemokratiska inställningen till familjedaghem. Ofta är det så att ansvariga socialdemokrater, oberoende av vad föräldrarna tycker, vill satsa enbart på daghem, medan familjedaghem alltmer sätts på undantag. Stelheten och torftigheten i den socialdemokratiska modellen visar sig inte minst däri att alla förslag till alternativ framstår som ett hot mot den frihetsmodell, ”daghem åt alla”, som tydligen är det hägrande framtidsmålet. Och dessa hot måste till varje pris nedkämpas. Därför blir det nej till privata initiativ och nej till vårdnadsersättning, som skulle ge föräldrarna större chans att verkligen vara föräldrar. Och det man för skams skull inte direkt säger nej till, det behandlar man med njugghet. Det är vad som sker med familjedaghemmen. Löntagarfonderna utpekas med rätta som en vattendelare mellan olika vägar mot framtiden. Utformningen av barnomsorgen är en minst lika väsentlig skiljeväg, som ger anledning till lika stort engagemang. Vi för vår del säger inte nej till daghem, utan vi tycker att det för många är ett mycket bra alternativ, men det finns olika önskemål beroende på tycke och smak, tradition, arbetstider och föräldrars religiösa och filosofiska åskådning. Dessa utgångspunkter vill vi i centern ta på allvar. Därför måste många blommor få blomma. En blomma i rabatten utgörs av dagbarnvårdarnas insats, som förtjänar ett bättre erkännande än den har i dag. En annan blomma är föräldrakooperativ. Ytterligare en är trefamiljssystem osv. Dessutom får vi inte glömma förskolor med alternativ pedagogik, Waldorf och Montessori, och förskolor med kristen inriktning. Vårdnadsersättningen ökar ytterligare valfriheten genom att den möjliggör en minskning av arbetstiden. Valfrihet, flexibilitet, enkelhet, avbyråkratisering pekar ut en ny kurs. Det är nödvändigt att vi skapar ett barnvänligt samhälle, att vi inser att barn behövs och att vi handlar därefter. De behövs, inte primärt för att säkra sysselsättningen för lärare och förskolepersonal, inte heller för att utgöra terapi för vuxna som föräldrar, utan som hela samhällets kvintessens, det väsentliga kring vilket samhället i stort sett utgör en infattning. Ett samhälle med så mycket samlad kunskap som vårt, så datoriserat, så genomorganiserat, så planerat och in i detalj utrett och undersökt men där man ändå behöver ställa frågan varför det inte föds tillräckligt med barn, då har man verkligen kastat ut barnet med badvattnet. Det är som en historia som har förlorat sin poäng eller ett träd som inte bär frukt. Varför det är så viktigt att människor i vår tid, i vårt land, får uppleva glädjen och omsorgen med egna barn kan nog inte ges en rationell förklaring. Det ligger utanför analysen. Det är en djupt grundad upplevelse, ett i ordets verkliga mening existentiellt behov hos väldigt många. Därför är det så allvarligt när den naturliga självklarheten i att män och kvinnor blir föräldrar, och går in under det ansvar som det innebär, ifrågasätts eller försvåras. Har föräldrarna det svårt på ett eller annat sätt påverkar det barnen, därför att föräldrarna är det viktigaste inslaget i det mentala och sociala ekosystem vilket avgör om den späda plantan skall finna sig till rätta och växa till. Barnfamiljernas situation, barnens rättmätiga behov ställer krav på ett långsiktigt program, där viktiga första steg bör tas redan nu. Under resten av 1980-talet måste, enligt centern, följande reformer genomföras: Vårdnadsersättning om till att börja med 24 000 kr. per år införs till alla familjer med barn i förskoleåldern.

Barnbidraget utgör stommen i det familjeekonomiska stödet och bör successivt byggas ut. Flerbarnsstödet skall byggas ut till att omfatta också det andra barnet. Studiestödet för barn i gymnasieåldrarna måste förstärkas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 som är fogade till socialutskottets betänkande nr 18. Jag yrkar också bifall till reservation 5, som tar upp frågan om barnbidrag vid längre tids utlandsvistelse. Frågan diskuterades här i kammaren så sent som i december 1984. Jag vill därför nu bara helt kort understryka det som sades då, nämligen att anställda hos samma arbetsgivare bör behandlas på samma sätt. Vi vill också att de som är engagerade i det biståndsarbete som bedrivs av ideella organisationer skall omfattas av treårsregeln. Det var ett steg i rätt riktning att undantag gjordes för präster och missionärer, men det räcker enligt vår uppfattning inte. Undantaget måste omfatta över huvud taget alla barn till personer som är anställda av svenska kyrkan eller annat svenskt trossamfund eller av ett till ett sådant samfund knutet organ eller av en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. Detta framgår av reservation 5. För dessa bör barnbidrag utgå under utlandsvistelse på upp till tre år. Jag yrkar även bifall till reservation 6, som gäller återbetalning av bidragsförskott. Vi tror, som framgår av reservationen, att det finns möjligheter att få in ytterligare belopp även om resultatet av återkravsverksamheten har förbättrats något. Samhället har mycket stora kostnader för bidragsförskott, och det borde vara en angelägen uppgift för regeringen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Det är självklart att man aldrig kan komma upp i en återbetalning på 100 90, men ytterligare effektiviseringar finns det med största säkerhet utrymme för. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 6 i socialutskottets betänkande nr 18 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Aldrig tidigare har barnen haft det så materiellt bra som i dag, men barnen har heller aldrig exploaterats så cyniskt av de kommersiella krafterna i form av olika kulturyttringar, kläder och fritid i ett farligt överflöd. Egentligen lever många barn i ett nytt slags fattigdom och i en historielöshet, ofta i sterila, torftiga boendemiljöer. Detta förhållande återspeglar sig också i barns hälsa, både i den psykiska och i den fysiska hälsan. Enligt den första stora svenska undersökningen om barns psykiska hälsa, så har vart femte barn psykiska störningar i form av ångest, aggressivitet och psykosomatiska symptom, såsom ont i magen eller huvudvärk. Vart nionde barn känner sig inte omtyckt av någon. Var tionde flicka utsätts för incest av en vuxen man inom familjen. Två tredjedelar av 11 och 12-åringarna tror att de skall dö av krig, narkotika eller i någon trafikolycka. 70 26 av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Det här betyder att många barn upplever smärtsamma separationer. Det är inte ovanligt att barn inom barnomsorgen under sin förskoletid har haft över hundra vårdare. Det betyder också många, kanske svåra separationer. Barn lider mer vid alla slags skilsmässor än vad de vuxna mestadels gör. Många barn tvingas att flytta från en ort till en annan, från ett bostadsom Nr 126 råde till ett annat, från en skola till en annan. De känslomässiga uppbrotten Onsdagen den är större problem för barnen än vad de geografiska omflyttningarna är. 24 april 1985 Kvinnor föder i genomsnitt bara 1,6 barn. Det betyder att många barn växer upp utan syskon. Barnomsorgen, Ensamhet och isolering är ett av våra största samhällsproblem både i tätort — » m. och i glesbygd. Ensamhet och isolering föder passivitet och maktlöshet. I de stora och anonyma bostadsområdena får likgiltigheten bästa tänkbara näring. I dag bor det högst två personer i 80 90 av lägenheterna i flerfamiljshus. Ofta är det en mamma och ett barn. Nästan hälften av alla ensamstående unga mödrar har aldrig kontakt med sina grannar. Samtidigt har vi ett samhälle som utmärks av konkurrens, elittänkande och en betoning av individens ansvar för sitt liv. Under senare år har högerkrafternas frihetsprat markerat detta synsätt än mer. Vi saknar instrument för att kunna mäta barns sociala verklighet, och vi vet inte hur denna verklighet påverkar barnen. Vi kan bara ana de negativa konsekvenserna av den, speciellt för utsatta familjer och deras barn. I detta perspektiv får barnomsorgen ett mycket stort ansvar. Barnomsorgen borde få alla tänkbara resurser för att motverka negativa företeelser i samhället. Barnomsorgen borde ges resurser för att i största möjliga utsträckning tillgodose barns behov av trygghet, kontinuitet och stimulans. Alla barn skall, menar vänsterpartiet kommunisterna, alldeles oavsett om deras föräldrar förvärvsarbetar eller ej, ha rätt till förskola eller fritidshem för sin egen skull. Men barnomsorgen har ju också en annan dimension. En utbyggd barnomsorg är en förutsättning för att kvinnor skall ha möjlighet att förvärvsarbeta eller studera. Fyra av fem kvinnor med barn i förskoleåldern tillhör i dag arbetskraften. År 1983 förvärvsarbetade 82 90 av kvinnorna med barn i förskoleåldern. Det finns många svårigheter förknippade med att kombinera förvärvsarbete med hem och barn. Den kollektiva barnomsorgen är fortfarande mycket bristfälligt utbyggd. De flesta föräldrar ordnar själva sin barnomsorg. Man använder sig av släktingar, bekanta, privata dagmammor — eller också försöker man lägga arbetstiderna så att någon av föräldrarna är hemma medan den andra arbetar. Omkring hälften av de förskolebarn vilkas mödrar arbetar eller studerar minst halvtid har också sin tillsyn ordnad på privat väg. Närmare vartannat barn i åldern 7-12 år saknar helt omsorg medan föräldrarna arbetar. Enligt samma intervjuundersökning har var tredje kvinna med förskolebarn uppgett att hon har eller har haft problem med barnomsorgen. Det problem som oftast anges är bristen på daghemsplats eller dagmamma. Om man till 1990 skall klara målsättningen att alla de barn som har förvärvsarbetande mödrar skall få en plats inom barnomsorgen, måste utbyggnaden ske med 90 000 platser per år. Det är ett högst rimligt krav att alla de barn som har förvärvsarbetande eller studerande mödrar skall garanteras en plats inom barnomsorgen. Därför är det också den målsättning 89 som vänsterpartiet kommunisterna ställer upp för utbyggnaden. Herr talman! Det är kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen. Kommunernas vilja och möjlighet att bygga ut barnomsorgen är i mycket beroende på de statsbidrag som utgår. Med de statsbidrag som nu gäller kommer ingen nämnvärd utbyggnad att kunna ske. Någon sådan blir det inte heller med de nya förslag som man har kunnat läsa om i pressen. Möjligen kan antalet platser ökas i form av överinskrivning eller s.k. förtätning i barngrupperna. Detta innebär redan nu i de flesta fall en kvalitetsförsämring för barnomsorgen. Vad som redan sker är nämligen att man ökar antalet platser genom en förtätning, som det heter. I stället, menar vi, måste statsbidragen utformas så att de blir en verklig stimulans för kommunernas utbyggnad av verksamheten. Bidragen bör också vara så utformade att de gynnar en kvalitativt bra barnomsorg. Därför måste statsbidragen kopplas ihop med bindande miniminormer för personaltäthet, ytnormer och barngruppsstorlekar. De borgerliga partierna föreslår vårdnadsbidrag av olika storlekar till barnfamiljerna. Men även om dessa bidrag — beskattade eller obeskattade — kan synas väl tilltagna kan de aldrig ersätta en lön från ett förvärvsarbete. Ett vårdnadsbidrag kan aldrig göra kvinnan — för det är i praktiken kvinnorna det kommer att handla om — ekonomiskt oberoende. Ett vårdnadsbidrag tvingar kvinnor till reträtt från arbetslivet. Det är viktigt att slå fast att kvinnors ökade förvärvsarbete har haft många positiva effekter, både sociala och ekonomiska. Det kan aldrig bli fråga om att gå tillbaka till en situation där kvinnan blir försörjd av en förvärvsarbetande man. Kvinnor vill förvärvsarbeta för sin egen skull och inte bara av ekonomiskt tvingande skäl. Enligt en undersökning av SCB vill två tredjedelar av de intervjuade kvinnorna arbeta just för sin egen skull. De sätter t.ex. gemenskapen med arbetskamraterna som en viktig orsak till att de vill förvärvsarbeta. Bara en tredjedel av dem nämner ekonomin som huvudorsak. Kvinnor vill ha möjlighet att förena barn och förvärvsarbete. De som hävdar att kvinnor skulle stanna hemma med sina barn om de bara hade råd får inget stöd i denna undersökning. De borgerliga partiernas olika typer av vårdnadsbidrag skall bl.a. finansieras genom att statsbidragen till den kommunala barnomsorgen sänks, genom en försämrad sjukförsäkring, genom en minskning av livsmedelssubventionerna, genom slopade räntebidrag och genom en nedskärning av bostadsbidragen. Det betyder ökade matpriser och ökade hyror. De borgerliga partiernas förslag slår hårt mot just barnfamiljernas ekonomi och fördyrar deras levnadsomkostnader med tusentals kronor. Ingemar Eliasson frågade mig om momsuppgörelsen. Men han glömde viktiga delar i den uppgörelsen. Vänsterpartiet kommunisterna utverkade nämligen att statens inkomster av momshöjningen betalades tillbaka till konsumenterna i form av ökade matsubventioner. Mjölken t.ex., som är en viktig basvara för barnfamiljerna, fick ett sänkt pris, samtidigt som vissa andra matvaror prisstoppades. Det var inte speciellt populärt hos folkpartister, men jag tror att det uppskattades av barnfamiljerna. Tyvärr stod inte regeringen fast vid vår uppgörelse, utan man sänkte senare matsubventionerna och gick de borgerliga partierna till mötes, skulle man kunna säga. Där var inte folkpartiet med om att värna om några barnfamiljer. Nej, folkpartiets ”stöd” till barnfamiljerna innebär kraftigt höjda matpriser. Om subventionerna slopas, betyder det två kronor och tio öre mer per liter mjölk, dvs. mjölken skulle kosta sex kronor litern med folkpartiets förslag. Det tycker jag är ett märkligt sätt att gynna barnfamiljerna! Det medför ju att barnfamiljerna själva får betala för de ekonomiska förmåner som ni bjuder dem. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i stället en ökad satsning på barnomsorg, så att alla barn upp till minst tolv år får en plats där. Vi menar att arbetslivet måste anpassas till barnens behov, bl.a. med införande av sex timmars arbetsdag för alla, sänkta matpriser och lägre hyror. Det är förslag som gynnar både barnfamiljerna och andra människor i lågoch mellaninkomstskikt. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna vid betänkandena.

Herr talman! Jag frågade Inga Lantz varför vpk inte har något förslag i år till förbättrade barnbidrag. Varje år tidigare har man föreslagit inte bara höjda barnbidrag utan också värdesäkrade sådana. Nu fick man ju igenom en höjning i fjol, men inte är väl barnbidragen lika mycket värda i år? Inflationen är åtminstone 6, kanske 7 procent i år, och förra året var den 8. Barnbidragen urholkas successivt. Det är faktiskt inte så, Inga Lantz, att barnen nu har det bättre materiellt än någonsin tidigare. Det verkar som om Inga Lantz inte har hört talas om inflation, om sänkta reallöner och annat som har tärt hårt på barnfamiljernas ekonomi. När vi har dragit av de besparingar som krävs för att finansiera vårt familjepolitiska förslag, betyder det ändå en fördubbling av familjestödet till en trebarnsfamilj. Det är vad som behövs för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska läge, så att de klarar av sin ekonomi utan att behöva gå till socialbyrån och be om förstärkning, vilket särskilt många fyrabarnsfamiljer får lov att göra i dag. Men nu är vpk utan gadd och lust att längre vara med och förbättra barnfamiljernas ekonomi. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att vpk gav löften till regeringen i fjol att ligga stilla i år. Jag tror inte att barnfamiljerna känner någon särskilt stor lust att tacka vpk för den insatsen. Precis som när det gällde momshöjningen lurade regeringen skjortan av vpk. Nu står man där med försämrat familjepolitiskt stöd, men momsen har samma höjd och de ökade matsubventionerna som man fick igenom tog regeringen tillbaka bara några månader senare. Någon sänkt matmoms har det inte blivit, och inflationen fortsätter att urholka familjestödet. Men vpk tycker att den materiella standarden för barnen är bättre än den någonsin har varit. Inga Lantz har dålig kontakt med verkligheten.
Herr talman! Inga Lantz säger att den vårdnadsersättning vi föreslår inte ersätter den lön som man får för ett utfört arbete. Det har vi aldrig påstått heller, att det ersätter fullt ut. Däremot ger det en viss kompensation för den som vill vara hemma och sköta barn på heltid. Men dessutom ger det full kompensation för den som minskar sin arbetsdag från åtta till sex timmar, om man har inkomst på upp till 100 000 kr. Det hjälper helt enkelt till så att man kan utnyttja den lagstadgade rätten till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Det finns undersökningar som visar att de minsta barnen som är på daghem ofta är där mycket långa tider. Åtta, nio eller tio timmar är inte ovanligt. En möjlighet för föräldrar att minska den dagliga arbetstiden förkortar då tiden på daghemmet. Vad har egentligen Inga Lantz emot sextimmarsdag för småbarnsföräldrar och att man ger möjlighet för småbarnsföräldrar att utnyttja den?
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna vill inte profilera sig genom att strö ut pengar. Det handlar inte om att strö ut pengar till barnfamiljerna, det handlar om förändringar i samhället som gynnar barnfamiljerna på ett mycket grundligare och bättre sätt, så att det blir, som någon har sagt här i debatten, ett barnvänligt samhälle. I den förändringen ingår en utbyggd barnomsorg för alla barn. Där ingår, precis som Ulla Tillander påpekade, det viktiga att få en förkortad arbetsdag — men inte bara för småbarnsfamiljerna utan för alla arbetstagare. Det har ju visat sig att många barn och ungdomar behöver mera tid med vuxna människor, och många föräldrar har för närvarande långa arbetsdagar och långa resor till och från arbetet. De tvingas lämna barnen strax efter kl. 7.00 på morgonen och hämta dem kl. 18.00 från daghem eller dagmamma. Det är alldeles för långa arbetspass för både föräldrar och barn, och det mår de dåligt av. Därför är sex timmars arbetsdag ett väldigt viktigt kvalitetskrav inom barnomsorgen och familjepolitiken — med oförändrad lön. Vad som händer nu är att barnfamiljerna tvingas arbeta full dag därför att de inte har råd att avstå två timmars lön. I en förändrad familjepolitik måste också frågan om en billigare och bra mat sättas in. Där har vänsterpartiet kommunisterna föreslagit en momssänkning. Matmomsen betyder 6 000 kr. per år för en vanlig tvåbarnsfamilj. Vi föreslår en sänkning av den med en tredjedel i år. En annan viktig förändring som måste göras gäller bostadspolitiken. Hyrorna måste sänkas. Vi har föreslagit att man skall öka bostadsbidragen så att det maximala skall vara 7 000 kr. per år för en tvåbarnsfamilj. Dessutom kommer andra krav in, som garanterat arbete åt alla och rätt till en egen ekonomi. Vad som sker nu är ett lappverk av olika slags åtgärder. Det som saknas är en helhetslösning på barnfamiljers och vanliga familjers problem. Med de förslag som de borgerliga har lagt fram — det är bara att läsa igenom de motioner som finns — får barnfamiljerna själva betala för de plussningar man gör på olika håll och kanter. Det som barnfamiljerna stupar på i dagens Sverige är matkostnader och hyreskostnader; det går mycket lätt att läsa ut i socialhjälpsstatistiken. Därför är rätten till arbete, rätten till en bra och billig bostad och rätten till billig mat viktiga ingredienser i familjepolitiken. Det får inte glömmas.
Herr talman! Jag tycker det är inkonsekvent av Inga Lantz och vpk att säga nej till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar med motiveringen att alla inte kan få det. Vårt förslag med kombinationen sextimmarsdag för småbarnsföräldrar och vårdnadsersättning hjälper inte minst enföräldersfamiljerna — de består ju av kvinnor mest — just att förkorta sin arbetsdag till sex timmar och få mer tid över för sina barn.
Herr talman! Vpk vill inte strö pengar omkring sig, sade Inga Lantz. Först trodde jag att det var en välkommen tillnyktring i ekonomiska frågor, men i meningarna efteråt strödde hon ut löften om sänkt matmoms, sänkta hyror, 90 000 fler platser per år i barnomsorgen och högre statsbidrag till kommunerna. Det var alltså ingen tillnyktring i de ekonomiska frågorna. Vpk fortsätter utan vetskap om Sveriges ekonomiska läge att ställa ut runda löften som inte har någon täckning. Men vpk föreslår inga höjda barnbidrag, och det är det som är så intressant. Uppenbarligen har viljan inte räckt till — eller kan det finnas en annan förklaring? Kan det möjligen vara så, att vpk gav den socialdemokratiska regeringen ett löfte i fjol om att man inte skulle upprepa kravet på höjda barnbidrag och inte återkomma med kravet på värdesäkrade barnbidrag? Den frågan går Inga Lantz förbi, men jag tror att barnfamiljerna skulle vara intresserade av att få reda på hur det förhåller sig på den punkten. Har ni blivit uppbundna av regeringen på den punkten? Är det så att det inte är möjligt att göra någonting åt det familjepolitiska stödet därför att vi befinner oss i en kärv ekonomisk situation? Nej, det är det inte. Om man anstränger sig går det att omfördela skattebördan och utgifterna så, att barnfamiljerna får en förstärkt ekonomi. Det program som folkpartiet har lagt fram handlar om 10 miljarder kronor under tre år. Det innebär en förskjutning av skatteuttaget så, att man har en lägre skatt när man har försörjningsansvaret för barn och en något högre skatt under andra tider. Det betyder att vi sparar på vissa punkter, exempelvis när det gäller livsmedelssubventionerna, för att kunna betala ut pengar direkt till barnfamiljerna. Barnfamiljerna tjänar på detta. För en trebarnsfamilj innebär det en ökning med 15 000 kr. netto, lika mycket som man i dag har i familjestöd, alltså en fördubbling. Det går, Inga Lantz, om viljan finns och om man inte har gett något löfte till den socialdemokratiska regeringen om att inte väcka egna förslag.
Herr talman! Förlåt mig, Ingemar Eliasson, att jag glömde bort den första frågan. Jag skall lugna Ingemar Eliasson med att vi absolut inte gett något löfte till regeringen om att inte röra barnbidragen. Nej, den här frågan har förekommit och förekommer i diskussionen i vår partigrupp också. Så något löfte till regeringen att inte röra barnbidragen har vi verkligen inte givit. Däremot tyckte vi att de 1 500 kr. som ökningen blev enligt den överenskommelse som gjorts kunde räcka för det här året. Vi föreslår andra förbättringar för barnfamiljerna som rör mat och hyra samt förbättringar i form av en ökning av barnomsorgen. Sedan vill jag säga att det inte bara är barnfamiljerna som har haft och har det svårt ekonomiskt, utan många andra familjer i lågoch mellaninkomstskikt har också en svår ekonomisk situation. Det faktum att vi under sex år hade borgerliga regeringar, där Ingemar Eliasson ingick, betydde mycket markerade ekonomiska svårigheter just för vanliga familjer. Vi vet också att barnfamiljernas ekonomi försämrades med 10 26 på en sexårsperiod. Så det finns mycket att ta igen, men det gäller att ha en helhetssyn på familjernas situation. Vpk är det enda parti som har det. Till Ulla Tillander vill jag säga att det inte går att nu vrida klockan tillbaka och införa vårdnadsbidrag. Vi vet att nästan 85 20 av kvinnorna med barn i förskoleålder arbetar. De gör det främst därför att de vill arbeta. I undersökning efter undersökning säger de att de vill arbeta, men inte i första hand av ekonomiska skäl. Man vill arbeta därför att man har en utbildning, tycker att gemenskapen med arbetskamraterna och allt vad ett förvärvsarbete ger är någonting viktigt. Men kvinnor säger också att man måste ha möjlighet att förena att ha barn och familj med att ha förvärvsarbete. Därför är sex timmars arbetsdag en mycket viktig förutsättning för att vi skall nå jämlikhet och också för att förbättra barnomsorgen. Men det är viktigt att då komma ihåg att alla människor, både kvinnor och män, skall ha rätt till en egen ekonomi och ett eget arbete. Därför är det också viktigt att bygga upp barnomsorgen, så att alla som vill ha en plats inom barnomsorgen också skall kunna få det. Innan man har byggt ut barnomsorgen så att alla får en plats, kan man inte tala om valfrihet.

Herr talman! Inom arbetarrörelsen ser vi barnens uppväxt som en av de viktigaste frågorna. För samhällets fortbestånd och utveckling är den vård och fostran vi ger våra barn grundläggande. Den politik som vi för på andra områden, exempelvis skolan, arbetslivet, boendet, samhällsplaneringen och det sociala fältet är av största betydelse för barnen. Därför är det viktigt att betona sambandet och helheten. Vår politik för barnen vilar på de grundvärderingar som vi har när det gäller hela samhällsutvecklingen. Demokrati, solidaritet, jämlikhet och trygghet skall också komma våra barn till del. Ulla Tillander gjorde ett fint inlägg om familjens betydelse för barnen. Jag kan bara instämma i detta. Inom det familjepolitiska området är en utbyggnad av barnomsorgen en av de viktigaste uppgifterna. Detta är ett stort och kostnadskrävande arbete som gör det nödvändigt att vi diskuterar former och innehåll jämsides med att utbyggnaden sker. Utbyggnaden av barnomsorgen är sammanflätad med samhällsutvecklingen i övrigt. Allt fler kvinnor med barn förvärvsarbetar. Det måste gå att förena förvärvsarbete med familj och barn. Det är viktigt att samhället stöder barnfamiljerna ekonomiskt, men det är också viktigt att stödja barnfamiljerna med en väl utbyggd barnomsorg. Kvinnorna vill arbeta, och de gör det också. Både män och kvinnor har ett gemensamt ansvar för sina barn. Det är inte bara barnbidrag, barnomsorg och bostadsbidrag som ger familjen trygghet och stöd, utan det gäller i lika hög grad rätten att få ersättning när någon förälder är sjuk eller att få ersättning när någon är hemma och vårdar sjukt barn. Det gäller också rätten att få ersättning vid arbetslöshet, och det gäller rätten att få dra av fackföreningsavgiften. Allt detta är de borgerliga partierna beredda att försämra eller att ta bort. Den välfärd som socialdemokraterna byggt upp under de senaste årtiondena ger en frihet för medborgarna som vi måste vara rädda om. Herr talman! För knappt ett år sedan fattade vi beslut om den största barnbidragshöjningen någonsin. Den började gälla från den 1 januari i år och har gett de flesta familjer ett kraftigt tillskott till familjeekonomin. Exempelvis en fembarnsfamilj får ett barnbidrag på 3 000 kr. per månad. När detta beslut fattades uttalade utskottet att det behövdes ett fortsatt översynsarbete på familjepolitikens område med en långsiktig inriktning. Till det betänkande vi nu behandlar föreligger flera reservationer. I reservation 1 i betänkande 18 har de borgerliga partierna enat sig om inriktningen på familjepolitiken. En likalydande reservation fanns för ett år sedan. Man sammanfattade där sex principer, och i en del av dessa tror jag att de flesta här i riksdagen instämmer. Men vi behöver inte läsa längre än till reservation 2 och 3 för att finna oenigheten, och denna oenighet gäller vårdnadsersättningen. I fråga om denna finns den gamla oenigheten kvar. Detta gamla vallöfte om vårdnadsersättning har upprepats i val efter val. Sex år hade de borgerliga på sig att infria sitt vallöfte, men de kunde inte enas, och oenigheten är fortfarande lika stor. Utskottsmajoriteten håller fast vid det beslut som riksdagen fattade förra året, nämligen att det långsiktiga översynsarbetet på familjepolitikens område bör få bedrivas förutsättningslöst och inte bindas av några i förväg gjorda uttalanden. Utskottet säger nej till ett införande av vårdnadsbidrag eller vårdnadsersättning, eftersom det inte kommer att främja valfriheten utan kommer att konservera det gamla talesättet att kvinnans plats är i hemmet. Vi vill i stället att föräldraförsäkringen skall byggas ut till att gälla barn upp till ett och ett halvt års ålder. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 1, 2 och 3 i betänkande 18. I reservation 4 yrkar moderaterna på att socialbidrag skall utgå vid vård av eget barn i hemmet. När utskottet behandlade socialtjänstpropositionen uttalade man med anledning av en centermotion att socialbidrag var avsett som en sista resurs att trygga den enskildes försörjning när hans behov inte kan tillgodoses genom arbete eller på annat sätt. Socialstyrelsen har i sina allmänna råd på frågan om socialbidrag kan utgå om inte familjens inkomster räcker till uttalat att detta måste avgöras med hänsyn till förhållandena i de enskilda fallen. Det går inte att utan vidare göra gällande att en förälder kan avstå från förvärvsarbete och då få rätt till socialbidrag. Socialnämnden kan ge familjen bistånd i form av plats i daghem eller i fritidshem, om det finns möjlighet till detta, och på så sätt göra det möjligt för föräldern att själv bidra till sin försörjning. Regeringsrätten har också i en dom den 15 mars 1985 avslagit en framställning om socialbidrag på grund av inkomstbortfall vid vård av egna barn. Utskottet konstaterar i betänkandet med anledning av motionen att riksdagens enhälliga uttalande i samband med socialtjänstlagens tillkomst utgår från synen att den som kan försörja sig genom eget arbete inte bör ha rätt till socialbidrag. Detta bör också vara en naturlig utgångspunkt vid bedömningen av sådana fall som motionärerna tar upp. Den som inte har ett arbete bör stå till arbetsmarknadens förfogande. Det går inte att acceptera synsättet att var och en som har barn skall kunna välja att avstå från förvärvsarbete för att om inte inkomsterna räcker till i stället få socialbidrag. Det måste i första hand vara den enskilda människan själv som tar ansvar för sitt liv och efter förmåga försöker försörja sig och sin familj. Socialbidraget bör därför, som redan framhölls när socialtjänstlagen antogs, vara den sista resursen för att trygga den enskildes försörjning när andra möjligheter tryter. Jag yrkar avslag på reservation 4. Herr talman! I en gemensam reservation från de borgerliga partierna föreslås en ändring i lagen om allmänna barnbidrag avseende barnbidrag vid längre utlandsvistelse. I höstas tog riksdagen ställning till denna fråga, och lagändringen trädde i kraft den 1 januari i år. Under den korta tid som har gått har inget nytt tillkommit. Erfarenheterna får utvisa om det finns skäl att föreslå andra lösningar senare. Jag yrkar avslag på reservation 5. I motion 1984/85:2800 av Rune Gustavsson yrkas att åtgärder skall vidtas för att öka återbetalningen av bidragsförskott. Statens kostnader för bidragsförskotten ökar snabbt. Därför har riksdagens revisorer granskat denna verksamhet, och man kommer att slutredovisa detta ärende under 1985. En kartläggning har gjorts, och en redovisning av denna har skett. Av detta framgår att av det återkrävbara beloppet har den andel som återbetalats av de underhållsskyldiga faktiskt ökat på senare år — från omkring 75 I till 79 Jo. Det går inte att återkräva allt. Åren 1980-81 kunde 52 90 av kostnaderna återkrävas. Åren 1983-84 var det bara 43 96 som över huvud taget kunde återkrävas, beroende på att antalet underhållsbidrag som fastställts till noll kronor har ökat betydligt under senare år. En annan viktig orsak till att den andel av beloppen som icke är återkrävbar har ökat finns i de ändrade regler för fastställande och uppräkning av underhållsbidrag till barn som trädde i kraft den 1 juli 1979. Ett av syftena med dessa lagändringar var att underlätta för de underhållsskyldiga. Det kommer inte att gå att få in 100 96 av kostnaderna. I avvaktan på att revisorernas granskning avslutas yrkar jag avslag på reservation 6. Herr talman! I socialutskottets betänkande 23 tas frågor upp om bidragen till den kommunala barnomsorgen. Från den 1 januari 1984 gäller ett helt nytt statsbidragssystem. Detta har gjort det möjligt för kommunerna att finna lokala lösningar och att utnyttja resurserna. Det har också medfört att fler barn har fått tillgång till kommunal barnomsorg. När beslutet om att införa ett nytt statsbidrag fattades uttalades också att detta måste följas upp och utvärderas. Vi diskuterar nu budgetpropositionen. När denna lades fram var inte utvärderingen klar. Vi har i utskottet haft att behandla ett stort antal motioner om att vi skall ändra nu gällande bidrag, och det föreligger flera reservationer. Också på denna punkt är de borgerliga partierna starkt splittrade och föreslår helt olika system, samtliga dock med den innebörden att lägre bidrag skall utgå till kommunerna. Vpk vill återinföra bindande regler för kommunerna avseende personaltäthet, ytnormer och barngruppernas storlek samt kraftigt höja statsbidraget, vilket för närvarande inte är samhällsekonomiskt möjligt. Kommunerna har numera stor erfarenhet av hur barnomsorgen bör bedrivas. Det måste vara varje kommuns ensak att själv utforma barnomsorgen så att den tillgodoser behovet i den egna kommunen. Kvalitetsoch kvantitetsfrågorna har en särskild arbetsgrupp i departementet behandlat, och socialstyrelsen håller på att ta fram pedagogiska program. Regeringen har nu, tillsammans med kommunerna, utvärderat det år 1984 införda statsbidraget. Regeringen kommer inom kort att förelägga riksdagen en proposition i vilken föreslås att ytterligare 450 miljoner skall satsas på barnomsorgen. Jag beklagar att propositionen inte, som aviserat, kunde föreläggas riksdagen den 8 mars, så att vi hade kunnat behandla den här i dag. Förslaget i den kommande propositionen innebär att alla barn skall ha rätt till en plats i förskola 1991. Statsbidraget kommer att höjas för de barn som har en halvdagsplats i daghem och för dem som har en heltidsplats i familjedaghem. En höjning sker också av bidraget till barn med behov av särskilt stöd. Statsbidraget kommer att omfatta personalen i deltidsförskolorna, och personalbidrag kommer att utgå också till föräldrakooperativa och alternativa förskolor. Dessutom kommer ett anordningsbidrag att införas för att kommunerna skall kunna bygga ut daghemmen. Den aviserade propositionen kommer att innebära att alla barn till studerande eller yrkesarbetande föräldrar från ett och ett halvt års ålder får en garanterad rätt till plats i daghem, familjedaghem eller föräldrakooperativ. Den innebär också att alla barn tilll hemarbetande föräldrar skall få plats i öppen förskola upp till fyra års ålder och därefter i deltidsförskola. I avvaktan på regeringens proposition om förskola för alla barn yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 1984/85:23 och avslag på Herr talman! I socialutskottets betänkande 1984/85:17 behandlas bl.a. frågor om bidrag till hemspråksträning i förskola, bidrag till barnmiljörådet och bidrag till NIA, nämnden för internationella adoptionsfrågor. Till detta betänkande har det fogats två reservationer, dels en från moderata samlingspartiet om avskaffande av barnmiljörådet, dels en från vpk om förändring av statsbidraget till hemspråksträning. Sedan 1979 har vi varje år behandlat och avstyrkt motionsyrkanden från moderaterna om ett avskaffande av barnmiljörådet. Moderaterna står helt ensamma bakom detta förslag. Barnmiljörådet är ett centralt organ för frågor om säkerhet för barn och ungdom. Det har också till uppgift att stödja och inspirera barn och föräldrar och försöka motverka det kommersiella tryck som barnfamiljerna är utsatta för. Barnmiljörådet har inriktat sin verksamhet på olika samordningsprojekt inom barnsäkerhetsoch barnmiljöområdet. Rådet har också satsat på att ge ut skrifter och ordna konferenser och utställningar. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 2 i betänkandet 1984/ 85:17. Målet för hemspråksträningen i förskolan bör även fortsättningsvis vara att främja en aktiv tvåspråkighet. Språkstödet i förskolan bör också omfatta ett förstaspråksstöd i svenska. Den hemspråksträning som ges skall ges i det språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet, och föräldrarna har ett eget ansvar för att träna barnet i det språk som där används. Det är viktigt att man ute i kommunerna planerar hemspråksinsatserna i samarbete mellan skolan och förskolan. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1 i socialutskottets betänkande 17. I detta betänkande behandlas även motioner om ekonomiskt stöd till föräldrar, som har för avsikt att adoptera ett utländskt barn. NIA har redan uppmärksammat regeringen på denna fråga, och regeringen kommer att tillsätta en utredning. Enligt utskottets mening bör denna utredning ha till uppgift att utarbeta ett förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med internationella adoptioner. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkandena 17, 18 och 23 samt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tyckte mig höra att Anita Persson sade att alla de borgerliga partierna har yrkat på lägre statsbidrag till den kommunala barnomsorgen. Folkpartiet har dock inget sådant förslag. Vi tycker att det är nödvändigt med ett kraftigt statsbidrag till den kommunala barnomsorgen, men vi tycker också att detta statsbidrag skall utgå lika till alla former av barnomsorg, till föräldrakooperativ, till kommunal barnomsorg och till barnomsorg som drivs i annan regi. Det skulle på det viset bli flera platser. Jag säger detta bara för att korrigera den bild som Anita Persson målade upp. Anita Persson började med att argumentera för en helhetssyn på barnet i samhället. Den vill jag gärna ställa mig bakom. I detta sammanhang vill jag också rätta till ett missförstånd. Vi föreslår inte att arbetslöshetsersättningen skall bli lägre. Besparingen skall tas av dem som har arbete, inte genom lägre arbetslöshetsersättning. Sedan fick Anita Persson denna helhetssyn att också omfatta rätten att dra av fackföreningsavgifter. Det är att vidga familjepolitiken in absurdum, måste jag säga. Men all right, om vi gör det, varför bör då inte också barn lära sig den solidaritet som ligger i att man får göra avdrag för gåvor till ideella ändamål? Varför avdrag bara för avgifter till fackföreningar, som har till uppgift att driva upp ens egen ekonomi? Varför inte avdrag också för gåvor till organisationer som har till uppgift att hjälpa andra? Anita Persson kan fundera på om inte denna fråga bör tas in i den helhetssyn som hon efterlyser. Den barnbidragshöjning som betalas ut nu i år har blivit ett kraftigt tillskott, säger Anita Persson. Ja, det är naturligtvis bättre än ingenting. Men sanningen är ju att inflationen redan har ätit upp denna höjning. Barnfamiljerna får det sämre under 1985 till följd av en snabb inflation. Därför skulle detta arbete gå vidare. Då vill jag fråga Anita Persson: Vad händer i kanslihuset? Vad kommer fram av det fortsatta arbetet? Socialministern är inte här och kan inte berätta vad som händer. Ingen proposition har lagts. Ingenting finns såvitt jag kan se i den kompletteringsproposition som kom i dag. Sker någonting i den arbetsgrupp som skall fortsätta med att se över familjepolitiken? Ingenting nytt har tillkommit när det gäller utlandsvistelse, förklarar Anita Persson. Nej, det var tillräckligt gravt det som fanns redan förut. Redan de argumenten räcker för att man skall införa en annan ordning. När det gäller internationella adoptioner hoppas jag att Anita Persson, eftersom socialministern inte själv är här och lyssnar på denna debatt, bär fram till honom att utredningen måste lägga fram ett förslag till stöd för dem som adopterar barn från andra länder.

Herr talman! Jag har i och för sig förståelse för att Anita Persson inte accepterar de ändringsoch förbättringsförslag som vi har lagt fram när det gäller familjepolitiken. Vi har ju delade uppfattningar, och vi får respektera varandra på den punkten. Anita Persson säger att barnbidragshöjningen var väldigt stor och effektiv. I mitt huvudanförande relaterade jag ett samtal jag haft tidigare i veckan med en förälder som ifrågasatte just detta. Man ser ju nu effekterna av den rundgång som det innebär att höja bidrag och samtidigt höja skatter och t.ex. slopa förvärvsavdraget. Det blir inte så mycket över som socialdemokraterna försöker göra gällande. Verkligheten visar hur mycket familjerna får behålla av den största barnbidragsförhöjningen i modern tid. När det gäller vårdnadsersättningen och konsekvenserna av den menar Anita Persson att den konserverar kvinnans ställning i hemmet. Jag måste fråga Anita Persson: Vad är det som gör att en ökad valfrihet för familjen skulle konservera en viss funktion för den ena eller andra parten i familjen? Det som Anita Persson för fram innebär faktiskt ett underskattande av kvinnan. En ökad valfrihet, som ger familjen bättre ekonomi, större möjlighet att själv bestämma över sin tillvaro, kan i rimlighetens namn inte innebära att kvinnan drabbas. Att utgå ifrån ett sådant resonemang vittnar om en total felsyn när det gäller jämställdheten. Anita Perssons resonemang innebär att kvinnan är så svag att vi måste vidta politiska åtgärder för att klara jämställdheten. Och det gör man på villkor som varken mannen eller kvinnan vill i vissa familjer. Från moderat sida ser vi på jämställdheten på ett helt annat sätt. Vi menar att båda föräldrarna har samma värde, samma förmåga och samma förutsättningar att bestämma över sin tillvaro. Om man har den synen på jämställdheten och på kvinnan, kan ökad valfrihet i rimlighetens namn inte drabba den ena parten i familjen. Frågan om socialbidrag är intressant, och jag delar i stort Anita Perssons uppfattning, att man skall se till att det går att leva på inkomsten. Men vi befinner oss i den situationen att skattetrycket på barnfamiljerna är högt och att man inte tar hänsyn till barnfamiljernas försörjningsbörda. Vi vill i första hand rätta till skattesystemet, så att det i sig inte orsakar att barnfamiljerna måste begära socialbidrag. Grunden för vår familjepolitik är: Skatt efter försörjningsbörda. Låt familjerna själva bestämma!
Herr talman! Det står i budgetpropositionen att syftet med de nya statsbidragsreglerna är att hålla kostnaderna för barnomsorgen nere och att bereda fler barn plats genom en effektivare användning av befintliga resurser. Anita Persson var inne på att det är rätt väg att gå, när hon litet finare pläderade för propositionens förslag. Hon var i varje fall litet finare i kanten och talade om lokala lösningar. Att utnyttja befintliga resurser bättre betyder med det statsbidragssystem som vi har och som utgår per barn, att man skall pressa in fler barn i barngrupperna, vilket innebär en försämrad barnomsorg. Man säger vid budgetpropositionen att allt detta skall ske utan att de pedagogiska och sociala målen inom barnomsorgen åsidosätts. Men det är en faktisk omöjlighet. Hela barnomsorgen är i dag, både kvantitativt och kvalitativt, hotad genom regeringens syn på barnomsorgen. Man kan inte pressa in fler barn i redan alldeles för stora barngrupper utan att kvaliteten försämras. Vi vill från vänsterpartiet kommunisternas sida säkra både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden av barnomsorgen, och det vill vi göra dels genom ett driftsbidrag, dels genom ett anordningsbidrag. Jag är glad över att ett anordningsbidrag tydligen föreslås i den nya propositionen. Det får ses som att de tankar som vänsterpartiet kommunisterna har fört fram har fått gehör. Vi vill att driftsbidrag skall utgå med 75 96 av de faktiska kostnaderna och att det skall täcka personalkostnaderna. Vi vill vidare att statsbidraget skall beräknas på grundval av kvalitativa normer. Vi har talat litet om den nya propositionen, och enligt vad jag har förstått av det pressmeddelande som har delats ut till ledamöterna har socialdemokraterna backat i det här avseendet. Vad man föreslår är en lösning för hemmamammorna innebärande att dessas barn får litet mera av pedagogiskt inriktad omsorg, och det är väl vällovligt. Men vad som i grunden krävs är att förvärvsarbetande och studerande mammor får en bra barnomsorg. - Tyvärr måste man använda ordet ”mammor”, eftersom mätningarna i alla statistiska undersökningar bygger på dessa. Vad man satsar på i den nya propositionen - och det måste väl de borgerliga partierna vara mycket glada över - är öppen förskola, familjedaghem och deltidsförskolan. Många av de synpunkter som finns i det som jag har kunnat läsa mig till om den nya propositionen borde också göra Södersten nöjd, att döma av de tankar som finns i hans motion och som kommer att diskuteras senare i dagens debatt. Jag är besviken på de förslag som enligt vad det förefaller läggs fram i den nya propositionen.

Herr talman! På väsentliga punkter är de icke-socialistiska partierna överens. Det gäller beträffande inriktningen av och målsättningen för familjepolitiken, och det framgår av reservation nr 1 vid utskottets betänkande nr 18. Vi är också överens om att det är mycket viktigt att något snabbt görs för den ekonomiskt utsatta grupp som barnfamiljerna är. Det som är gemensamt för oss är det som på ett så upprörande sätt saknas hos socialdemokraterna. Jag citerar några rader på s. 19 ur den gemensamma reservationen nr 1: ”Familjepolitiken måste utgå från den självklara förutsättningen att föräldrarna bäst vet vilken omsorgsform som bäst passar deras barn. Vård av barn måste därför alltid betraktas som en lika värdefull uppgift oberoende av om den utförs av föräldrarna själva eller av privata eller kommunala ersättare. Införandet av någon form av vårdnadsersättning skulle underlätta familjernas valfrihet.” Det är detta som är gemensamt för oss. Vad gäller utformningen av vårdnadsersättningen varierar våra uppfattningar. Viicentern tycker att det är viktigt att man ser vårdnadsersättningen som ersättning för ett utfört arbete. Jag tycker att Anita Persson skall begrunda de siffror som har kommit fram i en undersökning om vårdnadsersättning, gjord vid universitetet i Göteborg. Det visade sig att av centerpartiets väljare stödde 8396 en vårdnadsersättning, av moderaternas 73 20 och av folkpartiets 7196. Av socialdemokraternas väljare var det 66 20 som ville ha en vårdnadsersättning och av vpk:s väljare hela 49 96. Jag tycker att dessa siffror talar ett tydligt språk. Anita Persson sade att inget hade gjorts under den borgerliga regeringstiden. Det utfördes dock en hel del på familjepolitikens område. Man kan uttrycka det så att den institutionella barnomsorgen prioriterades före 1976 och att så har skett också efter 1982, men att det mellan 1976 och 1982 bl.a. beslöts att föräldraförsäkringen skulle byggas ut med fem månader. Ersättningen under de sista av dessa månader var uppbyggd enligt principen för vårdnadsersättning, dvs. med lika ersättning — oavsett inkomst — till den som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete. Dessutom infördes bl.a. ATP-rätt för vård av egna barn och lagstadgad rätt till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar.

Herr talman! Vi har nu en lägre inflation än under de borgerliga åren, och jag håller med Ingemar Eliasson om att det är mycket viktigt att inflationen fortsätter att minska. Det finns, Ingemar Eliasson, en arbetsgrupp i departementet som arbetar med familjepolitiken, och när dess arbete är klart kommer det att redovisas för riksdagen. Göte Jonsson tog upp ett telefonsamtal som han hade haft med en kvinna som tyckte att hon inte fick så stor ökning av barnbidraget. Jag förmodar att denna kvinna bodde ihop med sin make, att de hade ett barn och att de var höginkomsttagare med 200 000 resp. 120 000 kr. i inkomst. De fick inte en så stor barnbidragshöjning — den blev bara 32 kr., som jag kan hålla med om är lite. Om vi tar en ensamstående kvinna med en inkomst på 69 000 kr. med ett barn finner vi att hon har fått en barnbidragshöjning på 1366 kr. En industriarbetarfamilj med en inkomst har fått en höjning med 2 186 kr. om de har ett barn. En höginkomsttagarfamilj med fyra barn har fått en ökning med 6 782 kr. En industriarbetarfamilj med en hemarbetande make har fått en höjning med 9 176 kr. Ett vårdnadsbidrag tar de pengar som är avsedda för utbyggnaden för barnomsorgen. Om barnomsorgen inte byggs ut kommer det inte heller att finnas någon valfrihet för kvinnorna, utan de kommer att tvingas att stanna hemma. Jag kan inte förstå varför ni inte införde vårdnadsersättningen när ni hade sex år på er att göra det. Det är så, som ni kanske har insett, att kvinnorna väljer den socialdemokratiska politiken därför att de anser att den är bra. Det framgår helt klart av Sören Holmbergs valundersökning.
Herr talman! Anita Persson har inte mycket att berätta om arbetsläget i den arbetsgrupp som skall fortsätta att jobba fram en förbättring av barnfamiljernas ekonomi. Det var nära att det inte kom något resultat förra året heller, förrän regeringen upptäckte att den höll på att bli akterseglad här i riksdagen och ryckte ut med ett provisoriskt förslag. I år arbetar gruppen tydligen vidare, men det hörs inte ett enda ljud från den. Den behöver tydligen inte ha så bråttom, när vpk nu har lagt ner sitt arbete och det därför inte finns någon majoritet i riksdagen för att driva på regeringens arbete. Arbetsgruppen kan uppenbarligen ta det lugnt, och så länge det finns en socialistisk majoritet i riksdagen blir det ingen fortsättning på reformeringen av det familjepolitiska stödet. Det som hände under de sex borgerliga åren, utöver den utbyggnad av föräldraförsäkringen som Ulla Tillander talade om, var införandet av flerbarnstillägget i barnbidraget — något som socialdemokraterna efteråt upptäckte var en bra reform. Det får väl gå till på samma sätt i fortsättningen, dvs. att vi försöker arbeta fram nya familjepolitiska förslag som sedan står sig även om socialdemokraterna skulle komma tillbaka efter valet. Det kunde vara intressant, Anita Persson, att få veta om det finns något mer att säga om inriktningen av denna arbetsgrupps uppgifter än att gruppen fortsätter att arbeta. Har regeringen utfärdat några direktiv? Finns det inom det socialdemokratiska partiet några idéer om hur man skall reformera ett familjepolitiskt stöd, som ju också ni erkänner är under isen? Det är ett lapptäcke, som någon skrev i LO-tidningen helt nyligen. Om ni har några idéer vore det väl klokt att presentera dem för väljarna före valet. Men den tystnad som nu råder kan inte uppfattas på något annat sätt än att ni är tomhänta och utan idéer om hur det bör gå till. Det kan jag beklaga, men värst är det för alla barnfamiljer. Jag skulle dessutom vilja få förtydligat, Anita Persson, om nu Anita Persson och andra i socialutskottet tydligt talar om för socialministern vad vi har kommit överens om när det gäller de ideella adoptionerna. Dess värre blev det inte — det var ett misstag, kanske ett formellt fel — något tillkännagivande på den här punkten från utskottet. Jag hoppas att ni nu bär fram det beslut som vi tillsammans har fattat, nämligen att det skall utarbetas ett ekonomiskt stöd till familjer som adopterar barn från andra länder.

Herr talman! Givetvis hade det varit intressant att få reda på hur socialdemokraterna tänker arbeta vidare med familjepolitiken. Vi har här inte kunnat få några besked på den punkten. Jag skall inte pressa Anita Persson ytterligare. Vi hade räknat med att socialministern skulle komma hit och redovisa de synpunkter som man, enligt uppgift från Anita Persson, tänker redovisa längre fram. Personligen tror jag faktiskt att man inte sysslar särskilt mycket med övergripande familjepolitik i socialdepartementet för närvarande. Det lät ju på Anita Persson som att nu har barnfamiljerna fått sitt, man har fått den högsta barnbidragshöjningen i modern tid. Och nu har Sten Andersson, i krig med finansministern, tydligen lyckats, enligt pressuppgifter, få fram någonting nytt beträffande barnomsorgen. Jag skall inte beröra detta — det kommer Ann-Cathrine Haglund att ta upp senare. Men i övrigt tror jag att man är mest realist om man ser den socialdemokratiska regeringen som liggande ganska lågt när det gäller familjepolitiska reformer i övrigt. Det är i och för sig också rätt förståeligt, för socialdemokraterna har tydligen inte så stort intresse av att stärka familjen och ge familjen ökad valfrihet. Vi har gång på gång fått klart för oss genom de förslag som har lagts fram från borgerligt håll — de må komma från moderat-, centereller folkpartihåll — att ni inte är beredda att ställa upp för att öka familjens valfrihet och stärka möjligheten för familjen att själv avgöra och påverka sin situation. Jag har i och för sig förståelse för att man ligger lågt när det gäller positiva förändringar sett utifrån nuvarande situation för barnfamiljerna. I princip ligger det i linje med den socialdemokratiska ideologin. När det gäller frågan om vem som har tjänat på barnbidragshöjningen, vill jag påpeka att den kvinna som ringde mig var ingen höginkomsttagare. Det är faktiskt så, Anita Persson, att slopandet av förvärvsavdraget drabbar även låginkomsttagare. Det är också på det sättet, Anita Persson, att rundgången påverkas så till vida att när förvärvsavdraget slopas kommer man högre uppi beskattningsbar inkomst. Det innebär att man också kan mista en del av sitt bostadsbidrag, så att man får både högre skatt och lägre bostadsbidrag på kuppen, samtidigt som man får den högsta barnbidragshöjningen i modern tid. Det är detta som är karakteristiskt för socialdemokratisk rundgång. Det är detta vi har varnat för, därför att det blir barnfamiljerna som förlorar på den socialdemokratiska rundgången. Det är det vi vill ändra på, och det är därför vi har lagt konkreta förslag nu. Vi vågar redovisa vår uppfattning och redovisa den öppet och ärligt i olika sammanhang.
Herr talman! När det gäller den aviserade propositionen, så har den påtagliga brister på viktiga punkter. För det första innebär den en fortsatt alltför ensidig satsning på kollektiv barnomsorg. Det brister alltså fortfarande då det gäller mångsidighet och valfrihet. För det andra försöker man göra anrättningen litet smakfullare genom att garnera den med omsorgsformer som man hitintills har bekämpat. Förändringen tycker jag verkar en smula hastigt påkommen, och därför känner jag mig inte helt övertygad om uppriktigheten ännu. För det tredje: När man bollar med siffror och nämner belopp på 5 miljarder och kanske däröver, så har man ändå ingen förståelse för behovet av en vårdnadsersättning, som är ett så väl dokumenterat önskemål från så många föräldrar. Dessutom är det så, att när socialdemokraterna nu talar om full behovstäckning, så är det i huvudsak daghem det gäller. Man nämner för all del familjedaghem också, men jag skulle ändå vilja fråga Anita Persson: Skall familjedaghemmen verkligen bli en likvärdig omsorgsform jämfört med daghemmen? Om man avläser den socialdemokratiska inställningen till familjedaghem, såsom den har presenterats här i riksdagen, finner man att socialdemokraterna hittills inte ansett att familjedaghemmen är likvärdiga. Den inställningen är också lätt att avläsa i vissa socialdemokratiskt styrda kommuner, t.ex. i min hemkommun Malmö. Jag vill därför fråga: Kommer man i fortsättningen att betrakta familjedaghemmet som en jämbördig form och tillåta denna minimala valfrihet? Blir svaret ja, då är det en förändring som måste uppfattas som en tillnyktring. Jag menar alltså att familjedaghemmen inte bara skall vara tillåtna som undantag för barn med speciella behov. Enligt förslaget skall man ju bygga ut den kommunala deltidsförskolan för 4 och 5-åringar. Hur kommer det då att gå för alla de alternativa förskolor — jag tänker på Montessoriskolorna och Waldorfskolorna och kristna förskolor — som i dag tar emot 4 och 5-åringar? Kommer man att behandla dem med samma ointresse och samma njugghet som de behandlades med i propositionen om allmän förskola för 6-åringar? Det förändrades visserligen sedan under riksdagsbehandlingen, men i propositionen behandlades dessa skolor mycket negativt.
Herr talman! Jag skulle vilja något kommentera frågan om internationella adoptioner. Att adoptera ett barn från Bolivia kostar uppemot 50 000 kr. och att adoptera ett barn från Colombia kan kosta 52 000 kr. Men den normala kostnaden för att adoptera ett barn från utlandet ligger på ungefär 36 000 kr. Hur man än räknar och vilka summor det än rör sig om, så är det ofantliga belopp, och den största posten är resekostnaden. Med de höga adoptionskostnader som förekommer i dag är det inte möjligt för andra än mycket välsituerade familjer att adoptera barn från utlandet. Och nämnden för internationella adoptioner skriver på det här sättet till tegeringen: ”Om internationella adoptioner inte skall bli en möjlighet bara för de ekonomiskt starka måste ett stöd för att minska kostnaderna i samband med sådana adoptioner riktas direkt till den enskilde som adopterar. Nämnden hemställer därför att regeringen för ändamålet låter utreda frågan om ekonomiskt stöd för att minska den enskildes kostnader i samband med adoption av ett utländskt barn.” Vpk har under många år i motion föreslagit stöd till adoption av barn. Vi har föreslagit att det ekonomiska stödet skulle kunna utgå dels som ett ekonomiskt bidrag, dels i form av ett lån till de familjer som önskar adoptera barn. Nu har utskottet i praktiken biträtt vpk-motionen, och även andra motioner som väckts i samma fråga, och jag utgår från att regeringen uppmärksammar vad socialutskottet här sagt. Detta är verkligen en viktig fråga för de familjer som berörs, och det är väsentligt att vi får ner kostnaderna för internationella adoptioner. Jag utgår alltså från att regeringen uppmärksammar frågan.
Herr talman! Till Ingemar Eliasson vill jag säga att med det här provisoriska förslaget blev det faktiskt den kraftigaste barnbidragshöjningen någonsin. Det är underligt att Ingemar Eliasson och de övriga borgarna inte förrän på valnatten upptäckte att barnfamiljerna hade en bekymmersam situation, trots att det var under de sex borgerliga åren som de verkliga bekymren tillkom — det var då reallöneminskningarna kom. Utskottet har sagt helt klart, att utredningen om det fortsatta familjestödet skall bedrivas förutsättningslöst. Någon av talarna tog upp frågan om vårdnadsbidraget. Om man lägger till ett vårdnadsbidrag blir det ju bara ett ytterligare lapptäcke på familjepolitikens område. Vi måste låta den sittande utredningen i departementet få arbeta förutsättningslöst för att finna en bra lösning. Göte Jonsson! I det förslag som jag läste upp hade jag tagit hänsyn till finansieringen med höjning av skatt med olika basenheter. Jag hade också tagit hänsyn till ett slopat förvärvsavdrag. En barnfamilj där mannen är industriarbetare med 100 000 kr. i inkomst medan hustrun har 45 000 kr. i inkomst har faktiskt fått en höjning. Den är inte så stor — 352 kr. Men om makarna har två barn så har deras höjning blivit 2 772 kr. Har de tre barn, har höjningen blivit 5 262 kr. Moderaterna säger att deras alternativ är skattesänkningar och vårdnadsbidrag. Av finansutskottets betänkande 10 framgår klart att inkomsttagare med en inkomst på 80 000 kr. inte kommer att få någon sänkt inkomstskatt. Men för en inkomsttagare med ca 200 000 kr. i inkomst kommer, när förslaget är fullt genomfört, inkomstskatten att bli 12 600 kr. lägre. En låginkomsttagare kommer med moderata samlingspartiets förslag att få inkomstskatten höjd med ca 1 350 kr. till följd av att det kommunala grundavdraget minskar. Han kommer också att få inkomstskatten höjd på grund av att skattereduktionen för fackföreningsavgiften slopas och på grund av alla de övriga försämringarna. Det står helt klart att läsa i finansutskottets betänkande 10 s. 51. När det gäller beslutet om ekonomiskt stöd till adoptionsföräldrar förutsätter jag att socialministern läser vad utskottet har skrivit och att han tar hänsyn till detta.

Herr talman! Vi moderater har vid många tillfällen kritiserat det statsbidragssystem för barnomsorgen som nu gäller. Vi upprepar vår kritik såväl i partimotionen som i reservation till socialutskottets betänkande 23. På sikt, anser vi också, skall statsbidragen till barnomsorgen avvecklas och ersättas av grundavdrag för barn, vårdnadsersättning och avdragsrätt för nödvändiga barntillsynskostnader samt en väl utformad kommunalskatteutjämning. Vi kräver att ett statsbidragssystem för barnomsorgen skall uppfylla följande krav: 1. Kommunal förskoleeller skolbarnsomsorg får inte gynnas på bekostnad av enskilda alternativ eller familjedaghem. 2. När de kvalitetskrav som alltid måste ställas är uppfyllda skall enligt vår mening kommunerna vara skyldiga att räkna in de enskilda förskolorna i barnomsorgsplanen. 4. Statsbidragen får inte utformas så att lång daghemsvistelse medför ett oproportionerligt stort statsbidrag i förhållande till kortare vistelsetid. Det system vi har nu brister i samtliga dessa avseenden. Det innebär styrning av barnomsorgen mot kommunala daghem och diskriminering av alternativ barnomsorg och familjedaghem. Familjerna kan inte välja den omsorgsform som de anser bäst. Alternativa vägar att driva och finansiera barnomsorg försvåras. Men mångfald, alternativ och valfrihet har ju aldrig varit viktigt för socialdemokraterna. Deras politik ger valfrihet bara för dem som kan köpa sig valfrihet. Vi moderater syftar till valfrihet för alla. Vi anser att det är hög tid att myndigförklara familjerna genom att ge dem största möjliga frihet att välja livsform, arbetsfördelning, hur man vill fördela och kombinera vård och omsorg i hemmet med förvärvsarbete, vilken barnomsorg man vill ha och vilken pedagogisk inriktning man vill ha på sina barns förskola och skola. Familjerna måste kunna välja. Våra uppgifter som politiker är att stötta familjen, uppmuntra alternativ och mångfald. Men då krävs att skatteoch bidragssystemen inte styr familjerna. Det krävs en reformering av familjebeskattningen så att den bygger på hur många som skall leva på inkomsten. Det är den viktigaste familjepolitiska reformen. En vårdnadsersättning är ett annat viktigt inslag. Det är också nödvändigt att stimulera mångfald i barnomsorgen. I dag har vi praktiskt taget kommunalt monopol på barnomsorgens område. Den dyra kommunala barnomsorgen går inte till dem som är i störst behov av samhällets barnomsorgsstöd. Den kommunala barnomsorgen är ju utan jämförelse det största familjepolitiska stödet, men det kan främst utnyttjas av välutbildade familjer med få barn i tätort. Flerbarnsfamiljer, LO-hushåll och familjer i glesbygd har sämre möjligheter att utnyttja detta stöd. Dessutom har man i opinionsundersökningar konstaterat att ungefär 70 Zo av svenska folket vill ha bättre stöd för att själva kunna ta hand om sina barn i hemmet. Statsbidragssystemet diskriminerar den enskilda barnomsorgen och de enskilda förskolorna. De enskilda förskolorna får betydligt lägre statsbidrag, om de nu får något alls. Dessutom har de svårare att få kommunalt stöd. Barnomsorg driven i företagsform får inget stöd alls. Vi moderater förstår inte det socialdemokratiska sättet att tänka och resonera i fråga om barnomsorgen. Många barnfamiljer vill ha barnomsorg. De kommunala barnomsorgsplatserna räcker inte. Dessutom är de för dyra både att bygga och driva. Vi vet att alla familjer inte vill ha kommunal barnomsorg utan någon annan form av barnomsorg. Vi vet att många familjer vill ha alternativ pedagogik. Vi vet att inte alla barn passar på kommunalt daghem och att det i glesbygd är orealistiskt att bygga daghem. Vi vet att många familjer vill ta hand om barnen i hemmet. Vi har många gånger frågat varför ni socialdemokrater inte vill ge barnfamiljerna valfrihet. Varför vill ni inte utforma statsbidraget så att det är rättvist och neutralt när det gäller tillsynsform och huvudman? Varför vill ni inte utforma ett system som är rättvist för dem som vill vårda sina barn i hemmet? De barnfamiljer som tar hand om sina barn hemma får inget stöd, medan den kommunala barnomsorgen subventioneras med stora summor. Det upplevs också som orättvist av de föräldrar som vill ha sina barn i enskild barnomsorg att inte den barnomsorgen får ett rättvist stöd. Statsbidraget måste utformas så att det är rättvist och neutralt när det gäller omsorgsform och huvudman. Då stimuleras alternativa barnomsorgsformer och förskolor, föräldrakooperativ, förskolor drivna av kyrkor och ideella föreningar, entreprenadverksamhet osv. Då stimuleras också föräldrar att engagera sig och ta initiativ till glädje och nytta för barnen. Föräldramedverkan är ju mycket större i enskild verksamhet än i kommunal. Enskild barnomsorg är dessutom billigare än kommunal. Den ger fler platser till lägre kostnader än samhällets barnomsorg. Att socialstyrelsen informerar kommunerna om enskild och alternativ barnomsorg såsom sägs i reservation 16 är mycket viktigt. Vi måste i Sverige finna nya vägar på alla områden och stimulera till nya lösningar. Vi måste stimulera till konstruktiva idéer som kan utvecklas till bra barnomsorg för våra barn. Familjedaghemmen spelar en stor roll i barnomsorg och skolbarnsomsorg som alternativ och komplement både i tätort och glesbygd, inte minst för dem som har obekväm arbetstid. Statsbidragssystemet får inte missgynna familjedaghemmen. Förskolan för sexåringar betyder mycket för barnens personlighetsutveckling och träning inför skolstarten. Sexåringarna behöver deltidsförskolan, den allmänna förskolan, men i dag utgår inte statsbidrag för den. Det är i stället stor risk att kommunerna slussar över sexåringarna till korttidsdaghem. Trots att korttidsdaghem kostar betydligt mer per barn än deltidsförskolan blir det billigare för kommunerna. Det här innebär att sexåringarna riskerar att gå miste om den viktiga träningen inför skolstarten. Statsbidragssystemet får inte heller styra barnen till långa dagar på daghem. Det är fel när statsbidrag gör det lönsamt för kommunerna att hålla barnen kvar eller att försöka skriva in dem så lång tid som möjligt. Herr talman! Det kan framföras mycken kritik mot statsbidragssystemet. Huvudkritiken är att det inte ger familjerna valfrihet att välja den barnomsorg de anser bäst för barnen. Inte heller är statsbidraget rättvist mot den som vill vårda sina barn hemma eller välja alternativ enskild barnomsorg. Socialdemokraterna har nu återigen haft möjlighet i samband med våra motionskrav att visa att man lyssnar till människors krav på frihet och valfrihet. Men man står fast vid ambitionerna att styra barnomsorgen mot kommunal omsorg på institution. Man säger nej till ett statsbidrag som är helt neutralt beträffande omsorgsform och huvudman. Socialdemokraterna säger också nej till att anslaget till barnsomsorg skall ge utrymme för vårdnadsersättning. Vårdnadsersättningen är viktig för familjernas valfrihet. De kan använda den till att betala för valfri barnomsorg — hemma, kommunal eller enskild. De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna att socialministern kommer att föreslå förbättrade statsbidrag till barnomsorgen. Anita Persson har här angivit något av innehållet. Därutöver har vi ingenting fått veta inför denna kammardebatt. Ingenting har uppgivits om finansieringen av förslagen. Det är ett bevis på ringaktning för riksdagen att socialministern inte är här för att presentera förslagen i denna debatt som ju just handlar om barnomsorgen. Men ingenting av vad som rapporteras om socialministerns förslag tyder på en ökad valfrihet, att den som själv vill ta hand om sina barn skall behandlas rättvist. Den grundläggande orättvisan i familjepolitiken består ju i att familjen inte har möjlighet att välja sitt sätt att leva, sin arbetsfördelning och hur de vill ta hand om sina barn. Den orättvisan gör socialministern tydligen ingenting åt. Barnomsorgen skall även i fortsättningen vara en kommunal angelägenhet. Även om vissa förbättringar i statsbidrag för föräldrakooperativ och deltidsförskola enligt uppgift kommer att föreslås, sätts valfriheten även i fortsättningen på undantag. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till de reservationer vid socialutskottets betänkande nr 23 som har moderata namn. Den moderata reservationen vid betänkande 17 gäller barnmiljörådet. Vi moderater har vid ett flertal tillfällen sagt att vi inte anser att det behövs en central förvaltningsmyndighet för att sköta uppgifter och frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Vi har i flera år framfört att en minst sagt ansträngd statsbudget inte bör genom särskilda anslag belastas med kostnader för uppgifter som lika väl kan ombesörjas av andra. De uppgifter som barnmiljörådet har är viktiga, men de bör övertas av socialstyrelsen i den mån uppgifterna inte kan utföras genom den kommunala socialtjänsten. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation 2 vid socialutskottets betänkande 17.

Herr talman! Det var med anledning av vad Ann-Cathrine Haglund sade om att många familjer vill vårda sina barn i hemmet som jag begärde replik. De siffror som vi har och de undersökningar som har gjorts under de senaste åren visar att det faktiskt inte är så. 8226 av de kvinnor som har barn i förskoleåldern förvärvsarbetar, och enligt en färsk undersökning säger två tredjedelar att de förvärvsarbetar därför att de faktiskt vill göra det och inte med huvudorsaken att de ekonomiskt är tvingade till det. Man vill arbeta, man har utbildning för det och man får utbyte av det. Därför tycker jag att det här påståendet är i överkant. Om man väljer att vårda sitt barn i hemmet skall man förstås få göra det, men jag tycker att det är fel att bara uttrycka det på det viset. Jag vill också understryka att utbyggnaden av barnomsorgen är en kommunal angelägenhet. Att det har byggts så många familjekooperativa daghem beror ju på att den kommunala barnomsorgen har varit så uruselt utbyggd, bl.a. i Uppsala och Göteborg. Bygger man ut den kommunala barnomsorgen, blir inte heller behovet av föreningsdriven eller kooperativ barnomsorg så stort. Allra sist: Det talas så mycket om att det är en så fin verksamhet på de föräldrakooperativa daghemmen därför att föräldrarna engagerar sig så mycket. Jag kan inte förstå varför det skall vara svårt eller omöjligt att få det fina engagemanget bara därför att verksamheten bedrivs i kommunal regi. Det måste ju gå att förena, och det finns också långtgående planer på en reell föräldramedverkan inom barnomsorgen. Jag tycker det är väldigt viktigt att den kommer till stånd. Det är viktigt för barnen, det är viktigt för personalen och det är viktigt för föräldrarna att få ett inflytande över barnomsorgen i vardagslivet.
Herr talman! Om barnomsorgen byggs ut blir det valfrihet, säger Anita Persson. Men det beror först och främst på hur den utbyggnaden skall finansieras. Skall den finansieras genom att skatterna höjs, blir valfriheten mindre för barnfamiljerna, eftersom de drabbas hårt av skattehöjningar. Och hur blir det med valfriheten för dem som väljer att vårda sina barn hemma? Det är faktiskt många föräldrar som i dag vill ta hand om sina barn i hemmet under småbarnsåren; om det sedan är mamman som stannar hemma eller pappan eller om det sker genom att man går ned i arbetstid på olika sätt kan vara osagt, eftersom det är familjen som skall välja hur det skall göras. Vad händer med dem som vill ha alternativ eller ideell barnomsorg? I det knappa pressmeddelande som vi har fått och i tidningsuppgifter talas det om att föräldrakooperativen skall få ökat stöd, men vad händer med alla de andra ideella daghem som finns — Montessori, Waldorf osv.? Skall de få stöd, eller skall de vara lika njuggt behandlade som i dag? Vi måste faktiskt få veta litet mer om det här förslaget. Anita Persson beklagar att propositionen inte har kommit, och jag tycker att det visar ringaktning för debatten här i kammaren att vi inte har fått förslaget i dess helhet, eftersom det rör precis de frågor som vi debatterar här. Jag vill också instämma i vad Ulla Tillander sade förut, nämligen att det verkar vara en hastig förändring av inställningen hos socialdemokraterna. Om den är fullständig är det naturligtvis att välkomna, men man kan inte bli annat än tveksam när man vet hur stort motståndet har varit tidigare mot familjedaghem och ideella daghem. Det står ändå klart i pressmeddelandet att barnomsorgen är en kommunal angelägenhet. Detta gör också att man blir tveksam till om föräldrarna får någon frihet att välja andra alternativ. Till Inga Lantz skulle jag vilja ge ett litet råd: Läs gärna Jörgen Westerståhls och Folke Johanssons ”Bilden av Sverige — studier av nyheter och nyhetsideologier i TV, radio och dagspress 1985”. Där finns klart redovisat att 70 20 av svenska folket vill ha bättre stöd för att t.ex. själva kunna ta hand om sina barn. Detta att alla vill ha sina barn i kommunal barnomsorg är faktiskt något av en myt i dag.
Herr talman! Propositionen kommer i maj — den är inte klar ännu. Tyvärr skedde det som så ofta skedde under den borgerliga tiden, att det uppstod läckor i departementet. Därför ansåg socialministern det vara nödvändigt att gå ut med ett pressmeddelande och tala om vad som skulle hända avseende barnomsorgen. Det är så, Ann-Cathrine Haglund, att de förskolor, daghem och enskilda föräldrakooperativ som i dag får statsbidrag även i fortsättningen kommer att omfattas av statsbidragssystemet och få samma stöd som den kommunala barnomsorgen. När det gäller finansieringen har man gjort upp det med kommunerna. Förslaget kommer att presenteras i propositionen. Vi får avvakta och se vad som står där. I propositionen kommer också att tas upp olika kvalitetsfrågor. Till Inga Lantz kan jag säga att det hela tiden pågår ett utvecklingsarbete. Regeringen har avsatt 30 miljoner till utvecklingsarbete inom barnomsorgen. De medlen utnyttjas mycket flitigt av kommunerna.
Herr talman! Man skall se Ann-Cathrine Haglunds uttalande här i dag, och i många tidigare debatter, som ett uttryck för hennes egen och hennes partis egentliga ståndpunkt när det gäller kommunal barnomsorg. Man är egentligen motståndare till barnomsorg. Det kommer klart och tydligt till uttryck i arbetet ute i kommunerna på att lägga fast utbyggnadsplanerna osv. Alltid bromsas förslagen av moderaterna. Om man till nöds går med på någon kommunal barnomsorg, skall man prioritera deltidsförskola — den tidigare lekis — öppen förskola och kommunala familjedaghem. Man vill alltså satsa på en privatiserad barnomsorg, inte på en kollektiv barnomsorg. Från vpk ser vi utbyggnaden av barnomsorgen som ett sätt att ge barnen social omvård och pedagogisk verksamhet. Dessa vill vi förena i en kommunal heldagsomsorg. Sedan tycker jag också att det skall påpekas att de undersökningar som gjorts — sådana görs av och till i kommuner och i större sammanhang — visar att föräldrarna inte vill ha familjedaghem eller en privatiserad barnomsorg utan vanliga daghemsplatser. Målet måste vara — det skall också poängteras — för alla familjer och alla kvinnor att kunna förena förvärvsarbete, rätten till egen ekonomi med barn och familj. Där kommer alltså jämställdhetsarbetet in i bilden. Det är det mål man måste ha för ögonen. Där tror jag inte alls att Ann-Cathrine Haglund och jag på något vis är överens, utan vi har diametralt skilda åsikter om målet för barnomsorg och jämställdhet.
Herr talman! Jag tycker att socialministern borde ha varit här eftersom det blivit läckor, som Anita Persson sade, för att ge svar på alla frågor. Jag noterade att Anita Persson sade att föräldrakooperativen skall få samma statsbidrag som nu. Hur blir det då med årsarbetarbidraget? Jag noterade vidare att jag inte fick något besked när det gäller barnomsorg som drivs i ideell regi. Vi kan inte hurra för ett förslag, Anita Persson, förrän vi har läst det och vet hur det skall finansieras, så att det inte får några negativa effekter. Till Inga Lantz vill jag säga att vi inte är motståndare till kommunal barnomsorg. Vi är för valfrihet för familjerna. Vi tycker att varje enskild familj skall kunna välja hur den vill leva, hur den vill fördela arbetet och vilken barnomsorg den vill ha. Familjer är. olika, och barn är olika, och alla lösningar passar inte alla familjer.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 23 gäller bidrag till den kommunala barnomsorgen och en del andra frågor som rör det här området — verksamhetsformer, kvalitet, information, osv. Ofta när barnomsorg diskuteras handlar det mycket om pengar och bidrag, men det behöver inte betyda att man lägger kvalitetsaspekterna åt sidan. Det sker mer i medvetande om att en god ekonomisk grund är viktig när det gäller att skapa en bra omsorg. God kvalitet är inte något enkelt eller entydigt begrepp. Det som är bra för den ene är mindre bra för den andre. Ett pedagogiskt program kan vara till stöd i verksamheten men är naturligtvis inte tillräckligt. Det behövs så mycket mer — personal som känner glädje i sitt arbete, nära kontakt mellan personal och föräldrar och en stor öppenhet för varje barns speciella behov. För att man skall kunna tala om en god omsorg i verklig bemärkelse måste det finnas möjlighet för varje familj att välja just den omsorgsform som passar familjen och barnets behov bäst. Därför måste det finnas ett varierat utbud inom barnomsorgen — daghem, familjedaghem, föräldrakooperativ och alternativa förskolor. För att denna mångfald skall kunna utvecklas på någorlunda lika villkor behövs ett bidragssystem som är neutralt och som inte, som det nuvarande, verkar ensidigt styrande mot konventionella daghem och dess värre mot långa vistelsetider. De olika formerna måste också ges en rimlig chans att utvecklas kvalitativt. Ulla Tillander och jag har i en motion tagit upp frågan om det pedagogiska stödet till familjedaghemmen. Det har genom åren publicerats en lång rad skrifter, bl.a. från socialstyrelsen, som behandlar innehållet i daghemsverksamheten. Men hittills har inte en enda, såvitt vi känner till, gällt familjedaghemmen. Man har alltså i kommunerna inte haft någon central vägledning att gå efter, utan man har fått tillämpa viss praxis som har utbildats kommunerna emellan. Dagbarnvårdarna har verkligen inte fått något stöd i sin yrkesroll. Nu har det emellertid sagts att man på socialstyrelsen håller på att utarbeta dels en arbetsplan som skall beröra mål och inriktning, dels en metodikbok som vänder sig till dagmammorna. Vi har därför, herr talman, inte reserverat oss utan ser med spänning fram mot dessa utgåvor. I en annan motion har vi tagit upp frågan om att sprida kunskap om de erfarenheter som finns om alternativa barnomsorgsformer ute i kommunerna. Om vi skall kunna klara en snabbare utbyggnad av kommunal barnomsorg är det faktiskt angeläget att ta till vara dessa erfarenheter och att stimulera alternativa verksamhetsformer. Vi har föreslagit att socialstyrelsen skall få i uppdrag att samla in uppgifter och sprida information till kommunerna. Utskottsmajoriteten gör det en smula enkelt för sig genom att avstyrka motionen med en hänvisning till att demokratiberedningen skall se över föräldrakooperativen. Ett bifall till motionen skulle ha varit ett litet steg på vägen när det gäller att klara full behovstäckning, något som vi alla är överens om att uppnå. Så till frågan om statsbidragssystemet. Under den förra regeringens tid fattade riksdagen beslut om ett nytt bidragssystem till barnomsorgen som var neutralt och enkelt och som skulle ge kommunerna frihet att använda sina pengar på det bästa och effektivaste sättet. Det hann tyvärr inte träda i kraft. För socialdemokraterna blev det ett av de s.k. heliga vallöftena att man skulle riva upp det här beslutet. Man påstod att det var dåligt och att det skulle ge storstadskommunerna en viss anslagsminskning. Beslutet revs mycket riktigt upp. Det gamla bidragssystemet fick verka ännu ett år, medan departementet funderade ut ett nytt, som naturligtvis skulle bli mycket bättre i alla avseenden. Det nya systemet var klart och antogs av riksdagsmajoriteten i december 1983. Men inte blev det något bra system, Anita Persson. Det blev i stället betydligt sämre än det som gällde tidigare. Det är behäftat med många brister, vilket också vi från centern påpekade redan när beslutet fattades. Socialministern sade vid det tillfället att systemet skulle leda till en snabbare utbyggnad och att det skulle vara bättre för kommunerna. Han hävdade att förutvarande regler för år 1984 skulle gett kommunerna 24 000 kr. per plats men att det nya innebar 30 000 kr. Detta är en något förenklad matematik. Genom de detaljregler som är inbyggda i systemet har många kommuner, förmodligen de allra flesta, förlorat avsevärda belopp i och med det nya systemet. Dessutom — och det är ju det sämsta för barnfamiljerna — har man i många kommuner tvingats införa styrande inskrivningsoch taxebestämmelser, som minskat familjernas valfrihet och ökat deras utgifter. Dessutom styr det här systemet mycket kraftigt mot konventionell daghemsvård och långa vistelsetider. Det ger sämre bidrag till föräldrakooperativen, och det ger inte en enda krona till deltidsförskolan. Det här är effekter som vi från centerpartiet inte kan ställa upp på. Vi föreslår därför att statsbidraget skall utgå med 40 26 av bruttokostnaden för all barnomsorg som finns upptagen i kommunernas barnomsorgsplaner — dvs. daghem, familjedaghem, deltidsförskola, föräldrakooperativ, öppen förskola och andra alternativa barnomsorgsformer. Det skulle stimulera kommunerna att med bevarad kvalitetsmålsättning söka mindre resurskrävande organisation och lösning för barnomsorgen. Det ger också ökad rättvisa mellan olika kommuner och mellan olika delar av landet. Det skulle också, som jag sagt tidigare, ge kommunerna större frihet att använda sina resurser på det sätt som bäst motsvarar barnfamiljernas behov. Att det nuvarande systemet inte är så bra har tydligen regeringen också insett sent omsider. Det kan man förstå av det som getts till känna om den kommande propositionen. Det är tydligen så, att man i propositionen mer eller mindre kommer att frisera de delar som vi hela tiden har kritiserat. Man kan alltså konstatera att den uppföljning som Anita Persson har talat om har varit ganska obehövlig. Om man redan när beslutet fattades hade följt vårt förslag hade man sluppit göra den här utvärderingen. Det mest anmärkningsvärda gäller föräldrakooperativen, som man nu tydligen skall erkänna fullt ut. Vad som i det här sammanhanget inträffar är att riksdagsmajoriteten här i dag kommer att besluta i frågan tvärtemot vad som gäller i propositionen. I ett pressmeddelande som gått ut sägs att den orättvisa som fortfarande finns kvar kommer att försvinna när man får genomföra förslagen i propositionen. Den starka opinion som kräver alternativ i form av ersättning för vård av egna barn har ännu inte nått fram till den socialdemokratiska regeringen. Herr talman! Det finns tydligen inga gränser för regeringens lättsinnighet — Nr 126 när det gäller att hantera riksdagsfrågor när valet närmar sig. Jag tycker att z ; Onsdagen den det är ett slående exempel på det när man 14 dagar efter det att man fattar ett 24 april 1985 budgetbeslut lägger fram en proposition på samma område. Propositionen skall inte behandlas före valet. Förslaget kostar 415 milj.kr., har man sagt. ; E Å jr Barnomsorgen, Anita Persson har nu lovat att vi kommer att få veta hur det skall finansieras. Hm Vi får hoppas att det inte blir en av de notor som kommer att föreläggas skattebetalarna först efter valdagen — om nu socialdemokraterna skulle vinna valet. Jag undrar om Anita Persson verkligen anser att detta är ett seriöst sätt att behandla viktiga omsorgsfrågor på. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2, 5, 9, 11 och 16 i betänkande 23 och i övrigt till utskottets hemställan.